Herr talman! Jag skall i likhet med Daniel Tarschys och Blenda Littmarck ta upp frågor som rör äldreomsorgen och då också den högst aktuella frågan om ålderdomshemmen. Under de senaste veckorna har ledande socialdemokrater överträffat varandra när det gällt att deklarera att ålderdomshemmen skall finnas kvar också i framtiden. Men i riksdagens socialutskott har socialdemokraterna återigen med hjälp av vpk slagit fast en politik som innebär fortsatt avveckling av ålderdomshemmen. De allra flesta äldre vill bo kvar i sina egna bostäder så länge som möjligt. Men undan för undan har allt fler insett att utvecklingen blivit alltför ensidig och hotar att slå ut det viktiga alternativ som ålderdomshemmen är. År efter år har vi från centerns sida begärt att statsbidrag skall utgå också till personal på ålderdomshem. Det är hög tid att riksdagen nu tar sitt ansvar för att äldre människors olika vårdbehov skall kunna tillgodoses. Vårt ställningstagande innebär på intet sätt en återgång till ett passerat stadium. Om socialdemokraterna och vpk hade gått på samma linje som beskrivs i vår motion och i reservation 1 hade det blivit möjligt att satsa på moderna, ändamålsenliga ålderdomshem. Dessutom står det alltmer klart att strävan att satsa på eget boende för de äldre förutsätter en väl utbyggd och inkörd organisation för social hemtjänst. Men också i de fall där en sådan organisation existerar kommer behovet av ålderdomshem att finnas som ett led i en sammanhängande vårdkedja. Vi i centern vill förbättra möjligheterna för äldre att bo kvar i sina egna hem. Hemtjänst, sjukvård och färdtjänst måste utformas så, att alla som vill bo kvariden egna hemmiljön också får den möjligheten. Det är därför vi i vår motion om äldreomsorgen kräver insatser för bättre arbetsvillkor i hemvården. Även med en utbyggd hemtjänst och en utbyggnad av servicehusen finns behov av den omsorg som ges i ålderdomshemmen. Vår uppfattning är att de äldre skall ha valfrihet mellan olika omsorgsformer. Bidragsreglerna riskerar nu tvärtom att leda till minskad valfrihet. Statsministern har sagt att ålderdomshemmen skall vara kvar som ett alternativ. Han sade vid samma tillfälle: ”Det är pensionärerna som skall ha valfrihet, man skall välja om man vill bo hemma och få den servicen eller om man vill bo på servicehus eller ett ålderdomshem.” Ett sådant uttalande borde ha lett till att socialdemokraterna stött kravet på likabehandling av alla omsorgsformer i syfte att ge pensionärerna valfrihet. När socialdemokraterna nu sätter ålderdomshemmen i strykklass när det gäller statsbidrag, är risken stor att valfriheten minskar. Utvecklingen inom äldreomsorgen är praktexempel på hur pendeln kan slå från den ena ytterligheten till den andra. För bara några decennier sedan var man ute i kommunerna stolt över att kunna bygga ålderdomshem. I dag avvecklas dessa hem på löpande band med enligt uppgift 2 000 å 3 000 platser per år. För många kommuner har det nämligen blivit ekonomiskt tvingande att gå in för verksamhet som man får lån och bidrag till. Det som gäller är att det ges förmånliga lån till byggande av servicehus men inte till omeller nybyggnad av ålderdomshem. Det utgår statsbidrag till varje anställd inom den sociala hemtjänsten men ingenting till dem som arbetar på ålderdomshem. För två år sedan beslutade riksdagen på initiativ av socialutskottet att bostadslån skulle utgå till ombyggnad av ålderdomshem. De krav som skulle gälla var att varje pensionär skulle ha ett rejält rum med toalett, dusch och kokmöjligheter. När bostadsstyrelsens byråkrater tog sig an riksdagsbeslutet och utformade tillämpningsföreskrifter blev resultatet ett helt annat än vad riksdagen hade avsett. Man lyckades att utforma föreskrifterna på ett sätt som i praktiken gjort det omöjligt att tillämpa riksdagsbeslutet. Nu har ett nytt och skarpare uttalande gjorts av ett enigt socialutskott. Det är bara att hoppas på att bostadsutskottet följer upp socialutskottets yttrande. Men det kan man inte längre vara riktigt säker på. Beslutsvåndan hos socialdemokrater och vpk-are är tydligen mycket stor. Man kan inte tolka de upprepade bordläggningarna i bostadsutskottet på annat sätt. I dag vet vi ännu inte vad beslutet i bostadsutskottet blir i morgon. Kommer man att gå med på den förenkling som socialutskottet föreslagit eller skall man på nytt falla för frestelsen att krångla till saker och ting? Sedan flera år har vi i centern tillsammans med moderater och folkpartister i socialutskottet haft en gemensam reservation för att statsbidrag skall utgå också till personalen på ålderdomshem. I år ville också vpk vara med, vilket fick socialdemokraterna att begära två extra bordläggningar. Under ett par veckor fick vi höra såväl statsministern som statsråden Sigurdsen och Lindqvist mycket bestämt uttala att ålderdomshemmen som boendeform skulle bevaras för framtiden. Äntligen, tänkte vi, har vi fått gehör för kravet på en förnyelse av ålderdomshemmen som ett viktigt inslag i vårdkedjan för äldreomsorgen. Vi trodde att den ensidiga trenden att till varje pris avskaffa ålderdomshemmen var bruten. Men det var andra som ville ha ett ord med i laget. Statssekreterare Sture Korpi, ordförande i äldreberedningen, lär ha sagt att varje nedlagt ålderdomshem är en seger. Socialstyrelsens generaldirektör Maj-Britt Sandlund tog i en artikel bladet från munnen och sade klart ifrån att ålderdomshemmen skulle avvecklas. Så blev det till slut en socialistisk majoritet i utskottet. Och vad kom den fram till efter alla turer? Jo, först slog man tillsammans med centern, folkpartiet och moderaterna fast: ”Den nuvarande utvecklingen med en ensidig nedläggning av ålderdomshemmen gör att vistelse på långvårdsklinik för många gamla blir det enda boendealternativet. Detta vill utskottet med kraft motverka.” Trots det blev resultatet ändå märkligt nog det rakt motsatta, nämligen att man lägger hinder i vägen för det man nyss sagt sig vilja stödja. De positiva formuleringarna om att man måste förhindra att ålderdomshemmen läggs ned motverkas av oviljan att fatta beslut om statsbidrag. Först tar man ett steg framåt, och sedan tar man ett steg tillbaka. Resultatet är att man står kvar på samma ställe och stampar. Men det första steget framåt gör man stort nummer av, och det andra steget tillbaka försöker man dölja. Hela förfarandet är en kosmetisk försköning. När munnen säger ett och handlingarna ett annat är det efter handlingarna man skall bedömas. Det är verkligen svårt att begripa sig på socialdemokraternas fördröjning av frågan. Alla vet nu att åldringsvården är i starkt behov av en modern version av ålderdomshem. Samtidigt som man får så många bevis på att ålderdomshemmen verkligen behövs, efterfrågas och saknas, läggs det varje år ned ett stort antal ålderdomshemsplatser, vilket bl.a. framgår av Aftonbladets artikelserie om de äldre. Det är alltså i denna situation då det som efterfrågas snabbt decimeras som socialdemokraterna inte gör något för att vända den utvecklingen. Mot en sådan bakgrund framstår de ansvariga statsrådens uttalanden som förvånande. Man kan inte lämna detta kapitel utan att göra en fotnot om vpk:s egendomliga agerande. Trots att man egentligen har en annan uppfattning, vågar man inte stå för den när det kommer till kritan, ens när det gäller viktiga och för de äldre som berörs väsentliga sakfrågor. Den kortsiktiga partitaktiken får gå före ett självständigt ställningstagande. Den inriktning som vi i centern vill ha på äldrevården eftersträvar att de äldre skall kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Det förutsätter att samhället inriktar sig på stödåtgärder för att det skall bli Prot. 1986/87:104 möjligt. Många äldre kan fortsätta sin tillvaro i det egna hemmet utan att behöva anlita samhällets stöd, men för många andra går det inte i längden. Därför är det ett stort värde och ett bidrag till ökad livskvalitet att den sociala hemtjänsten och hemsjukvården har så långa armar och hjälpande händer att den når in i hemmen, där man underlättar för en äldre människa och efter hand kompenserar bortfall av rörlighet och en försvagad förmåga att klara sig själv. Om den sociala hemtjänsten verkligen skall kunna fungera som den är tänkt måste man mycket mer än vad som hittills skett satsa på att göra det yrket attraktivt och meningsfullt för dem som skall utöva det. De viktiga uppgifter som utförs av hemtjänsten när det sker med känsla och skicklighet är verkligen meningsfulla och socialt nödvändiga i ett samhälle för att det skall kunna fungera. Att arbeta i social hemtjänst är en uppgift som är lika krävande som den är socialt nödvändig. Fungerar inte den, går det ut inte bara över de äldre själva, utan det drabbar också indirekt anhöriga. Den vårdkedja som i sin ena ände har social hemtjänst, hemsjukvård och gruppboende och i sin andra ände sjukhemmen har tyvärr svaga länkar i många kommuner, inte minst i storstäderna. Det inger allvarliga farhågor beträffande hållfastheten i vårdkedjan. Brister en eller flera av länkarna — det kan vara för många byten av personal eller för liten kapacitet när det gäller utbyggnaden av gruppboendet — kan situationen bli mycket bekymmersam. Risken är stor att många gamla människor som behöver stora insatser av hemsjukvård trots allt inte klarar sig själva i hemmet i den utsträckning som förutsätts. Man lämnas ensam i en förtvivlad övergivenhet. Man tiger och lider, och risken är att många sådana tragiska fall kan få fortsätta utan att någon egentligen slår larm. Den kartläggning som vi föreslagit i centermotionen So216, som Blenda Littmarck också nämnde, av hur äldreomsorgen fungerar i storstäderna finns det ett stort behov av. Vi har tillsammans med moderaterna reserverat oss för detta motionsyrkande i reservation 11. I det här perspektivet inser man att tillgodoseende av behovet av ålderdomshem skulle fylla ett stort tomrum, ett tomrum som inte fyllts av något annat sedan ålderdomshemmen började avvecklas. Allt fler inser numer att ålderdomshemmen utgör en flexibel och behovsanpassad mellanform mellan hemsjukvården och annan sjukhemsverksamhet. Det är en felande länk som gör sig alltmer påmind och som är saknad och efterfrågad. I detta betänkande behandlas också motion S0260 med Gunhild Bolander som första namn. Det är med anledning av den motionen — en handikappmotion — som vi i reservation 14 begär att formerna för en ombudsmannaverksamhet för handikappade skall prövas. Många handikappade möter diskriminerande attityder i samhället.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

Herr talman! Omstruktureringen av äldreomsorgen till eget boende och avveckling i möjligaste mån av institutionerna gör hemtjänsten till den viktigaste frågan i den framtida äldreomsorgen. Om vi skall nå vårt goda mål, en förändrad och förbättrad äldreomsorg, får vi inte sopa problemen med hemtjänstens utbyggnad under mattan. Det överskuggande problemet är hur vi skall kunna få utbildad personal i tillräcklig omfattning till hemtjänsten. Knappt hälften av hemtjänstens nuvarande personal har en adekvat utbildning för arbetet. 36 20 av personalen uppnår åldern för pension under 90-talet. Därtill kommer att vi måste nyanställa uppåt 10 000 personer varje år under 90-talet för att kunna uppfylla målen om avveckling av institutionsboende. På många ställen är personalomsättningen i hemtjänsten katastrofal. Det gäller främst på orter där det finns valmöjligheter för kvinnorna på arbetsmarknaden. Orsakerna till personalomsättningen är flera. Arbetet är fysiskt och psykiskt pressande, och lönen är låg. Man orkar inte arbeta heltid, och på en deltid kan man inte försörja sig. På så sätt hänvisas den hemtjänstbehövande till oacceptabelt många olika människor för hjälp i sitt hem. Hur skall vi klara att utbilda personal för hemtjänstens behov? Gymnasieskolans kapacitet räcker inte, det vet vi. Dessutom vet vi att det nu blir svårare och svårare att intressera ungdomar för vårdutbildningar. Såvitt jag vet finns det ännu inte några planer på hur denna utbildning skall gå till. Kommer kommunerna att kunna göra arbetet inom hemtjänsten attraktivare genom högre löner, bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö? Hur stora åtaganden inom äldreomsorgen klarar kommunerna av med en ekonomisk politik som berövat dem miljarder genom statliga indragningar? Sextimmars arbetsdag med bibehållen lön skulle säkerligen vara ett rekryteringsargument, och det skulle även minska personalomsättningen. En hög personalomsättning är dyr, och den försämrar dessutom kvaliteten på omsorgen. Tyvärr är det inte tillräckligt med enbart förnuftsargument. I politiken krävs det ofta kalla siffror. Vi föreslår därför att regeringen initierar en försöksverksamhet i någon eller några kommuner med sextimmars arbetsdag inom hemtjänsten, för att vi skall kunna mäta effekterna på personalomsättningen. Detta förslag återfinns i reservation nr 10. Herr talman! Samtliga partier i riksdagen har uttalat att ålderdomshemmen måste finnas kvar som ett alternativ. Trots detta finns det en uppenbar risk för att många kommuner av besparingsskäl kommer att lägga ner även väl fungerande ålderdomshem, då den boendeformen inte har varit berättigad till statsbidrag sedan 1965. Drygt 49 000 personer bor i dag i ålderdomshem. Många av dessa hem har en klart otillfredsställande standard. Bara 15 96 av rummen har egen dusch, 10 70 har kokmöjlighet, och 60 2 av rummen är mindre än 15 kvadratmeter. Men å andra sidan kan det inte vara rimligt att ålderdomshemmen skall uppfylla samma standardkrav som servicehus för att få driftsbidrag. Om man som äldre kan använda ett eget kök och i övrigt mår så bra att man kan uppfylla den nya ”vårdideologin” att man själv skall efterfråga den service man behöver, då bor man inte på ett Prot. 1986/87:104 ålderdomshem, då har man givetvis valt ett annat boende. Kommunerna behöver ökade statsbidrag till äldreomsorgen. En omfördelning av nuvarande statsbidrag till hemtjänsten, som de borgerliga partierna förespråkar i reservation 1, för att ge alla ålderdomshem även i nuvarande skick driftsbidrag löser inte problemen. Däremot förvärras situationen ytterligare inom hemtjänsten. Det är förklaringen till att vi inte kunde enas med de borgerliga partierna i utskottet om den skrivningen. I stället har vpk tillsammans med socialdemokraterna begärt en utvärdering av den hittillsvarande utvecklingen av de äldres boende. Den utvärderingen skall visa om det finns behov av en översyn av statsbidragen till äldreomsorgen. Att en enig riksdag har uttalat att den boendeform som ålderdomshemmen står för skall finnas kvar är förpliktigande. Socialdemokraterna måste se till att den begärda utvärderingen sker snabbt. Det är min övertygelse att utvärderingen kommer att visa att äldreomsorgen behöver ökade statsbidrag och att vi måste finna en form för driftsbidrag även till ålderdomshem. Men jag tror inte att det är bra om statsbidragen till äldreomsorgen är neutrala. Statsbidragen är de enda styrmedel som staten har. Därför måste konstruktionen vara sådan att kommunerna stimuleras att bygga ut hemtjänsten och bygga om ålderdomshemmen. En utbyggd hemtjänst, alltså en övergång till eget boende från institutionsvård, är en riktig princip som måste vägleda oss i det fortsatta arbetet. Vi får inte låta principerna skymma den verklighet som vi befinner oss i i dag. Ålderdomshemmen, inte ens de gamla, är inte alltid sådana skräckställen som de ibland utmålas som. Det är inte alltid så att människovärdigheten sitter i antalet kvadratmeter i lägenheten.

Det är inte heller så att den hemtjänst som vi har i dag står för integritet och aktivitet. Det kan precis lika gärna vara tvärtom, att man sitter ensam i sin lägenhet och blir passiv.
Herr talman! Det är faktiskt inte första gången som vi har föreslagit ett neutralt statsbidragssystem. Det har vi begärt i utskottet år efter år, och vi i centern har tillsammans med moderater och folkpartister reserverat oss tidigare, så frågan är ingalunda ny.
Vi har under den senaste tiden läst skräckartiklar, som vi alla har förfärats över, om att hemtjänsten låser in gamla människor i lägenheten för att de inte skall gå ut och fara illa. Vi upprörs.
I år var vpk berett att stödja kravet på statsbidrag till ålderdomshem, men ändrade sig efter övertalning från företrädare för socialdemokraterna i utskottet. Vpk gör sig självt säkert en otjänst genom att förvandla sig till supportrar till socialdemokratin på det här sättet. Man blev förvånad när detta skedde, för man känner inte riktigt igen de ”raka rören” hos vpk.
Men om vi skall se verkligheten sådan den är, är det faktiskt ibland nödvändigt att låsa in gamla människor.
Resultatet blir att alla äldre som så väl behöver platser på de ålderdomshem som nu hotas av nedläggning säkerligen kommer att ha svårt att förstå både vpk:s ställningstagande och Margöé Ingvardssons förklaring till det.
Den nuvarande hemtjänsten bygger ju till stor del på att man skall ha tillgång till en make eller maka som är litet friskare än man själv och som kan passa på en på natten och övriga tider av dygnet.
Herr talman! I mitt huvudanförande sade jag att socialdemokraterna hade svajat av och an i fråga om ålderdomshemmen, men de har inte svängt i samma takt som vpk har gjort under de senaste veckorna. Vi har i utskottet mött tre företrädare för vänsterpartiet kommunisterna. Den första hade en positiv syn på ålderdomshemmen. Den andra gick åtminstone med på en gemensam skrivning om att det fanns värden i ålderdomshemmen.
Jag vet att många åldriga makar låser in den andra när den friskare går ut, av omsorg av den andra. Det här måste vi ha klart för oss. Vi skall inte förtiga den verklighet som finns. Alltså måste vi utgå från den verkligheten och göra förändringar. Statsbidragen till hemtjänsten bör också styra de kommunala taxorna för servicen.
Och nu kommer Marg6ö Ingvardsson och säger att ålderdomshemmen inte alltid är de skräckställen de har utmålats som. Det går väldigt hastigt med vpk:s nedvärdering av ålderdomshemmen.
I dag är skillnaderna i avgifter mellan kommunerna orimligt stora. Utskottet avvisar förslaget om enhetliga hemhjälpstaxor över landet med hänvisning till den kommunala självstyrelsen. Utskottet har också i tidigare skrivningar påpekat att Svenska kommunförbundets rekommendationer om hemhjälpstaxor i större utsträckning borde följas av kommunerna.
Herr talman! Jag skall inte påstå att de borgerligas omsorg om ålderdomshemmen är hyckleri. Det tror jag nämligen inte, utan jag tror att man verkligen vill satsa på den boendeformen. Vi anser och inser att ålderdomshemmen måste finnas kvar under en längre övergångsperiod.
Vi kan konstatera att dessa uppmaningar inte haft någon effekt. Hur länge skall orättvisorna fortgå? Det finns fler orättvisor än skillnaderna mellan kommunerna i hemtjänsttaxorna. Den som behöver hjälp för att sköta sin hygien och få på sig kläderna får i vissa kommuner betala för den hjälpen inte bara efter egen inkomst utan också i förhållande till makens inkomst.
För att detta skall vara möjligt måste de få någon form av driftsbidrag. Men vi är inte överens med de borgerliga partierna om att ålderdomshemmen skall dela på bidragen med hemtjänsten. En sådan konstruktion kan nämligen leda till att kommunerna låter bli att bygga ut hemtjänsten och i stället behåller ålderdomshemmen, även om dessa inte är i sådant skick att de uppfyller kraven på en rimlig boendestandard och en rimlig boendemiljö.
Att inte i dessa fall bedömas som en ekonomiskt självständig person får konsekvensen att den hjälpbehövande får känna att hon är en belastning också på makens ekonomi. Om hemtjänsttaxan skall vara graderad, skall det ske en bedömning enbart utifrån den egna ekonomin. Färdtjänsten kännetecknas också av stora orättvisor mellan kommunerna.
Det är därför vi har gjort överenskommelsen med socialdemokraterna om en översyn av utvecklingen av de äldres boende under de senaste åren. Jag tycker faktiskt att vi med den skrivningen har nått en klar framgång.
Utskottet avvisar även här våra förslag med argument om den kommunala självbestämmanderätten på området. Man hänvisar också till en idéskrift från Kommunförbundet i ärendet.
Vi har fått socialdemokraterna att inse att det finns problem med omstruktureringen av äldreomsorgen. Vi har också fått en skrivning där utgångspunkten är att resultatet av utvärderingen blir att ålderdomshemmen skall ha någon form av statsbidrag. Men vi slår vakt om de specialdestinerade statsbidragen.
Vi delar inte utskottets optimism att en idéskrift, utan några ställningstaganden från Kommunförbundets sida, kan förmå kommunerna att ändra inställning i taxefrågorna.
De fyller nämligen en viktig funktion.
Herr talman! Vi är självfallet överens om att hemtjänsten måste byggas ut och att den satsningen måste fortsätta. Vi är också fullkomligt överens om att dåliga ålderdomshem skall avvecklas och att det finns många som inte håller måttet. Om den saken råder inga delade meningar. Vad som däremot kan diskuteras är hur vi skall kunna slå vakt om de ålderdomshem som är bra eller som kan förbättras. Margö Ingvardsson säger nu att hon vill vara med om att ge dem driftsbidrag. Varför stöder ni då inte det förslaget? Ni begär nu en utvärdering.
Det är möjligt att vi törs ställa större förhoppningar på socialstyrelsens kommande granskning av statsbidragssystemet, men vi vidhåller vår uppfattning att något måste göras nu för att påverka kommunerna. Vår sista reservation i detta betänkande gäller ansvaret för svårt rörelsehindrade elevers gymnasieutbildning.
Den utvärderingen ger inte ett öre.
Från den 1 januari i år skall berörda landsting och kommuner betala omvårdnaden för eleverna i Skärholmens gymnasium. Kostnaden skall fördelas så att hemlandstinget betalar 40 96 och kommunen 60 26.
Driftsbidrag har föreslagits av de borgerliga partierna, och det förslaget går ni emot.
Herr talman! Margö Ingvardssons motivering är verkligen förvånande. Vi har ju i vår reservation begärt ett nytt statsbidragssystem från 1988. Vi vill fatta ett principbeslut om detta nu — resursfrågan blir aktuell 1988. Det är också förvånande att vpk först deklarerade uppfattningen att det förelåg ett starkt behov av att avbryta den olyckliga avveckling av ålderdomshemmen som för närvarande pågår, vilket Margé Ingvardsson upprepade nu. Efter det att man hade deklarerat detta i utskottet blev det en politisk turbulens, och ur den kom en annan vpk-uppfattning. Nu vill man att det som tidigare var så solklart, och som egentligen alltjämt är solklart, skall utredas. En utredning medför naturligtvis en fördröjning, och det som enligt Margö Ingvardsson tidigare var angeläget, och som är så angeläget och brådskande, kan plötsligt mycket väl skjutas på framtiden. Det värsta är att det inte heller finns någon saklig grund för kravet på en utredning.
Utskottet skriver att det ekonomiska ansvaret för omvårdnaden av dessa elever vilar på primäroch landstingskommunerna. Men man skriver också att staten måste vara beredd att svara för att den begränsade grupp det gäller här verkligen kan erbjudas en fungerande gymnasieskolgång.
Resultatet blir bara att en fördröjning uppstår.
De skall vara garanterade en omvårdnad som är en förutsättning för studierna, och deras möjligheter får inte vara beroende av hemortskommunen. Statens ansvar fastslås i betänkandet. Efter den skrivningen vore det logiskt att utskottet förordade att staten skulle betala för omvårdnaden — kostnaden är drygt 10 milj.kr. på ett år. Men det gör inte utskottet utan ansluter sig till budgetpropositionens linje och har ingen erinran mot att kommunerna och landstingen debiteras kostnaden. Vpk anser att staten måste betala, för att verkligen ge de garantier som utskottet menar skall gälla. Åtminstone bör staten betala intill dess att den arbetsgrupp som ser över bl.a. behovet av kompletterande omsorger för vissa handikappgrupper, för ett eventuellt utvidgande av omsorgslagens personkrets, har avlämnat sitt betänkande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 10, 12, 16 och 17. upptäckte att det i det här fallet var ganska effektivt att pressa socialdemokraterna genom att hota med att gå ihop med de borgerliga partierna. Detta ledde till framgångar. Vi är mycket nöjda med den framgång som vi har fått i dag i form av en skrivning om en utvärdering av de äldres boende. Jag är personligen övertygad om att detta kommer att leda fram till att ålderdomshemmen får någon form av driftsbidrag. Men jag är inte i dag klar över hur dessa driftsbidrag skall se ut. Det måste vi titta närmare på.

Herr talman! Efter den här intressanta deklarationen om att Sverige styrs utifrån hotets strategi skall jag återföra diskussionen till frågan om äldreomsorgen. Debatten i dag och den debatt som vi har fört under ganska lång tid om äldreomsorgen visar en sak, nämligen att vi behöver stärka den enskildes ställning totalt sett inom det sociala trygghetssystemet. Sverige lever i dag under något av en pendelpolitik. Som alla vet är pendelns uppbyggnad sådan att den är förankrad i toppen, medan tyngden finns längst ned på pendeln. Men där pendeln väger tyngst saknar man i stället förankringen. Det innebär att de som finns längst ned på pendeln vackert får följa med i svängarna, oavsett om de vill det eller inte. Så är det faktiskt även i dagens debatt om äldreomsorgen liksom också i andra viktiga sociala trygghetsfrågor i dagens samhälle. De som är längst ner har tappat fotfästet. De har egentligen inte haft något fotfäste. Pendelpolitiken tar inte hänsyn till de enskilda. Just därför att den inte tar hänsyn till de enskildas önskemål skapar pendelpolitiken problem. Försvararna av denna politik säger ofta att det är samhället som vet bäst. Samhället är ju de som finns där uppe vid ”nitan” och som i bästa fall skall se till att pendeln svänger utan gnissel. Man säger att kollektivet är viktigt. Kollektivet är ju de som finns längst ner på pendeln, den tunga delen på pendeln. Man talar ofta i uttryck som t.ex. det är min uppfattning eller det är vår uppfattning som styr. Sedan säger man att de skall ha det si eller så, eller att de inte skall ha det si eller så. Det är en utpräglad politik som ligger fast i en kollektivistisk syn. Det är i och för sig inte så märkligt att vårt samhälle i dag präglas av den politiken, när vi har en socialistisk majoritet i kammaren, även om den majoriteten — som Margö Ingvardsson sade — drivs inom ramen för en viss terrorbalans. Många gamla människor lider i dag. De saknar en jordnära förankring utifrån vad de själva vill. De vet vad de vill, men de vet inte vad beslutsfattarna uppe vid ”nitan” på pendeln vill. Där har vi kommunikationsproblemen och otryggheten i det svenska välfärdssamhället. Från moderat sida säger vi nu att vi måste stärka den enskildes ställning. Vi har faktiskt instrument för att göra det. Vi sitter i en lagstiftande församling, där vi har långtgående befogenheter att inom ramen för vad vi anser vara förnuftigt fatta beslut. Vi kan fatta beslut som antingen bygger på pendelpoli tikens centralstyrning eller utgår från de enskilda människornas möjlighet att välja. Vi har från moderat sida i socialutskottet i år liksom förra året lagt fram ett förslag i en partimotion, där vi begär att valfriheten för de gamla och handikappade skall skrivas in i socialtjänstlagen och betonas starkare än i dag. Vi har gjort det därför att den socialtjänstlag vi har i dag har skapat dessa problem. Således är inte lagen tillräcklig, sett ur de enskilda människornas synpunkt. Vi vill nu skapa något av en trygghetsgaranti för den enskildes självbestämmande genom att komplettera socialtjänstlagen. Vad har då utskottsmajoriteten sagt om detta i år och förra året?

”Därtill kommer att uppfattningarna ofta kan gå starkt isär när det gäller vad som skall anses vara en god vård och därmed även när det gäller bedömningen av vad som är skälig kostnad.” Bedömningarna går isär, och de som hänger längst ner på pendeln tappar fotfästet. Man säger klart ifrån att det är kommunen, huvudmannen, som skall avgöra i de fall meningarna går isär. I dagens betänkande skriver majoriteten ungefär likadant, även om man inte återger vad som stod i det förra betänkandet. Man säger att utskottet inte anser att det finns något skäl att göra ett annat ställningstagande i frågan om ändringar av socialtjänstlagen och avstyrker därför förslaget. Herr talman! Vi moderater återkommer när det gäller kravet att stärka de gamlas ställning, så att de får ett ökat självbestämmande. Inom ramen för ett ökat självbestämmande finns valmöjligheten. Alldeles självklart skall man kunna bo hemma. Alldeles självklart skall samhället ställa upp med hemtjänst, om man så önskar. Visst skall det finnas servicehus, där man har nära till service om man blir sjuk eller behöver hjälp. Och visst skall ålderdomshemmen finnas. Vi vet ju att det är många som vill ha kvar dem. Sjukhemmen -— det gäller de små och privat drivna sjukhemmen —, som nu försvinner som en följd av beslut som fattas ute i kommuner och län, kunde också i framtiden vara en utomordentligt stor tillgång. Med vår politik, som syftar till att stärka den enskildes ställning, skulle ålderdomshemmen inte försvinna. Det finns ju gamla människor som vill ha den formen av omvårdnad. Herr talman! Utvecklingen går åt galet håll och den skapar osäkerhet. Låt mig återigen anknyta till resonemanget om ålderdomshemmen. De som bestämmer inom regeringspartiet, inom socialdemokratin — alltså de som finns så att säga uppe vid ”nitan” — har under ganska lång tid försökt att belysa ålderdomshemmen ur en negativ synvinkel. Man har försökt att skapa en negativ bild av ålderdomshemmen som boendeoch vårdform. Vad man egentligen påpekar i propositionen är att de skall försvinna. Man säger inte att vissa av dem måste vara kvar, utan man pekar på att si och så många successivt försvinner. I ett tidigare betänkande från socialutskottet står det: Så länge de är kvar skall de fungera. Vidare säger socialdemokraterna — det framgår av ett rådslag som man haft: Vi behöver bara en institutionsform, de små sjukhemmen. Socialstyrelsens generaldirektör har sagt att ålderdomshem är någonting dåligt. I våra fack här i riksdagen — jag tror att det var i går — utdelades ett faktablad från socialdepartementet, som är mycket väl anpassat till denna debatt. Där står det bl.a. att genomsnittsytorna för rum på ålderdomshem är 14 m?. 27 Yo av rummen har en yta som överstiger 12 m?. Socialstyrelsens generaldirektör har enligt Svenska Dagbladet sagt att ålderdomshemmen egentligen skall bort, därför att rummen där är för små. De är på 12 m?. Men socialstyrelsen säger att de i genomsnitt har en yta av 14 m?. Jag har roat mig med att studera dessa saker. Jag har bett utredningstjänsten att ta fram uppgifter om socialstyrelsens rekommendationer när det gäller rumsytan på ålderdomshem. Mellan 1920 och 1947 var det civildepartementet som visste mest om storleken på rummen. Då var rummen 9 m? stora. Mellan 1947 och 1965 kom socialstyrelsen att bli ”överhögheten” i detta sammanhang. Då var rumsstorleken maximerad till 10,5 m?. Mellan 1965 och 1970 var rumsstorleken maximerad till 12 m? och mellan 1970 och 1977 var motsvarande siffra 14 m?. Det var då enligt socialstyrelsens rekommendationer. Först 1977 — efter det att vi hade fått en borgerlig regering — kom direktiv med rekommendationer om att rummen skulle vara 14 m? eller större. För tio år sedan var det alltså högsta visdom i socialstyrelsen att man skulle bygga ålderdomshem med rum på 14 m?. Tio år senare är det högsta visdom att säga att 14 m? är för litet och att ålderdomshemmen därför skall väck. Tala om pendelpolitik! Hur skall de stackars människorna hänga med i svängarna utan att tappa fotfästet i det svenska trygghetssystemet? Jag vill varna för att i denna kammare lägga fast några nya kvadratmeterkvoter på 25, 30 eller 35 m? om det skall finnas ålderdomshem i fortsättningen. Det handlar inte, som Margö Ingvardsson sade, om kvadratmeter utan om vad människor vill och om innehållet i omsorgen. Det får inte vara så att bostadsbyggarna i landet säger att en bostad måste vara på minst 30 eller 35 m? för att vara fullvärdig, samtidigt som de som driver socialpolitik säger att det måste finnas möjligheter att öppna dörren så att människor inte blir isolerade i ålderdomshemmen. Det är innehållet i vården som är det viktiga, inte storleken på rummen eller att det finns en farstu så att man har dubbla dörrar att stänga. Vi måste sluta upp med de här dumheterna och i stället lita på vad folk vill ha och ge dem en trygghetsgaranti i socialtjänstlagen. Herr talman! Jag vet inte vad jag skall tro om regeringspartiet och socialutskottets majoritet när det gäller synen på de äldres boende. De skriver och talar väl, som Ulla Tillander sade, om ålderdomshem och valfrihet, men samtidigt ger de inte resurserna på ett sådant sätt att detta kan genomföras. Låt mig ta ett annat exempel. Det är i vårt land tillåtet att driva enskilda skolor, men det är mycket få enskilda skolor som får statsbidrag. Därför finns det inga andra enskilda skolor än de få som får statsbidrag. Riksdagsmajoriteten kan skriva och säga att det är tillåtet med ålderdomshem i framtiden men sedan diskriminera dem när det gäller statsbidrag för ombyggnad och för drift, och då kommer det inte att finnas några ålderdomshem i framtiden. Jag kritiserar inte kommunalmännen för detta. Jag har själv varit kommunalman, och jag vet hur specialdestinerade statsbidrag styr kommunernas handlande — i vissa fall är det också meningen att de skall styra. Vi vill att statsbidragen skall vara neutrala, så att de inte styr. Herr talman! Harriet Karlsson, över 80 år, tvingades från det sjukhem hon hade bott på i över 20 år. Hon skulle flytta hem i eget boende — det sade de som satt uppe vid ”nitan” på pendeln. Hon var förtvivlad. Efter mycket stökande, skriverier i tidningarna och bråk i landstinget fick hon stanna kvar på nåder — man hade helt plötsligt blivit snäll i landstinget. I förra veckan träffade jag två gamla gummor på ett ålderdomshem i Sverige. Den ena var rullstolsbunden och hade ett litet rum på ålderdomshemmet. Den andra var över 90 år och bodde i eget boende. Det var aktuellt att bygga om ålderdomshemmet, därför att enligt bostadsstyrelsen var det inte fullvärdig bostad. En av de gamla tanterna sade: Jag vill ha mitt lilla rum. Jag kan inte gå. Jag orkar inte röra migi ett stort rum. Varför skall ni ändra på det? Den andra, som var över 90 år och bodde hemma, sade: När jag inte orkar bo hemma längre vill jag in på hemmet. För då behöver jag mera vård. Herr talman! Jag menar att man skall bygga om de ålderdomshem som är dåliga så att de blir bättre. Det har vi moderater kämpat för i många år. Men gör inte kvadratmeter till självändamål. Det är människorna som måste vara målet för tryggheten i vårt sociala Välfärdssverige. Har vi inte människorna som mål, då blir det aldrigt ett tryggt samhälle. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer där vi moderater finns med.

Herr talman! Aina Westin borde inse att det inte är märkligt att ålderdomshemmen inte alltid uppfyller de krav som man har anledning att ställa. Det är inte så märkligt när statsbidrag inte har utgått sedan 1965 - som Margö Ingvardsson påpekade — och då lånereglerna krånglats till, så att de inte kunnat tillämpas. Det är faktiskt intressant med procedurfrågan i utskottet, hur frågan om ålderdomshemmen har behandlats — och det är av olika skäl. När frågan om ålderdomshemmen så småningom ställdes på sin spets och det såg ut som om vi skulle få ett enigt utskott — vilket det skulle blivit om vpk hade stått fast, eftersom det hade inneburit att socialdemokraterna tvingats ge med sig — inträdde en mycket febril verksamhet. Vad som var bra för ålderdomshemsfrågan var inte självklart bra för socialdemokratin, och vad som var bäst för socialdemokratin skulle betyda en försämring och en försening beträffande ålderdomshemmen. Man offrade helt enkelt en sakfråga för en taktisk fördel. Detta hopfifflande i utskottet drabbade dem som är i behov av en snabb lösning när det gäller stödet till ålderdomshemmen. Jag vill fråga Aina Westin om hon verkligen är nöjd med det resultat man kom fram till i utskottet. Det är faktiskt dålig demagogi, Aina Westin, när man påstår att statsbidrag till ålderdomshem skulle syfta till att bevara gamla och dålig ålderdomshem. Vi vet ju att många äldre även framgent vill ha just den omsorg som ges i ålderdomshem. Trots att ålderdomshem är starkt diskriminerade byggs det fortfarande ålderdomshem. Så starkt upplever kommunpolitikerna folkviljan! Så gör man t.ex. i Lunds kommun — som också Blenda Littmarck påpekade. Vi vill att reglerna för statsbidrag skall utformas så, att bidraget blir neutralt och att det omfattar personal vid ålderdomshem. Detta är en förutsättning för att de skall finnas kvar. Denna förändring bör genomföras år 1988. Sådana här principbeslut har vi fattat många gånger tidigare på det socialpolitiska området. Principbeslut har vi inte minst när det gäller barnomsorgen fattat på så sätt att regeringen har föreslagit stora principiella förändringar, medan statsbidraget har förändrats först i efterhand.
Herr talman! Aina Westin gav några viktiga siffror i sitt anförande. Hon antydde bl.a. att 60 26 av ålderdomshemmen var byggda på 1960-talet eller senare. I själva verket är närmare hälften av våra ålderdomshem byggda på 1960-talet. Det säger något om det myckna talet om att det rör sig om så gamla inrättningar. Ser man till den svenska bostadsstocken och våra ålderdomshem, skall man finna att de människor som bor på ålderdomshemmen genomsnittligt inte bor i äldre hus än vad vi andra gör. Aina Westin sade också att vi reservanter hade glömt de människor som arbetar på ålderdomshemmen. Det tycker jag var ett förbluffande uttalande. Det är ju just för deras arbetsinsatser som vi vill ge statsbidrag. Om någon har glömt dessa människor är det väl ändå socialdemokraterna. Vi anser att de människor som bor på ålderdomshem också skall ha rätt till service, och att den servicen skall kunna få samma statsbidrag som den service som ges till dem som bor hemma. Kanske skall jag uppfatta Aina Westins uttalande så, att det är så obekvämt och besvärligt att arbeta på ålderdomshem att det är svårt att rekrytera personal dit. Under utskottsbehandlingen fick vi höra precis motsatt uppfattning från socialdemokraterna, nämligen att det var lätt att rekrytera personal till ålderdomshemmen men svårt till hemtjänsten. Det vore bra om socialdemokraterna kunde bestämma sig på den punkten.

Herr talman! Jag skall ta upp några punkter. Till att börja med är statsbidraget fördelat på två sätt, Aina Westin. Dels är det statsbidrag för nybyggnad och ombyggnad enligt bostadsfinansieringsförordningen. Dels är det hemtjänstbidraget, som skall utgå beroende på graden av omsorgen. Nu säger Aina Westin att socialdemokraterna och riksdagsmajoriteten vill göra pytt i panna av dessa båda statsbidrag och blanda ihop dem samt säga: Uppfyller ni inte en viss ytnorm skall ni inte heller få statsbidrag till innehållet i vården. Tala om förvirring! Min andra punkt handlar om den påstådda motsättningen mellan ålderdomshem och hemtjänst. Här är ni på väg att skapa en myt. När de gamla människor som behöver en hög grad av omvårdnad och som nu bor på våra ålderdomshem tvingas ut i eget boende, tar de i anspråk en onormalt stor del av hemtjänstens resurser. Det gör att de andra som behöver hemtjänst får mindre hemtjänst. De 700 miljonerna är en chimär i debatten, totalt sett, för tvingar vi ut människorna som behöver en hög grad av omsorg i eget boende, då innebär det att det blir mindre över för de handikappade och äldre som nu har del i hemtjänsten. Man skall utvärdera, och sedan skall vi pröva, har det sagts. Vad skall utvärderas, och vem skall pröva? Utvärdera skall man göra på riksplanet, förmodar jag, och pröva skall man göra på riksplanet. Var finns de små människorna som vill bo i ålderdomshem? Dem bryr man sig inte om. Det finns visst utrymme i socialtjänstlagen för den enskilde. Men, säger Aina Westin, kommunen måste ändå bestämma, för planeringens skull. Planeringen går före människorna i det socialistiskt styrda Sverige, i det Sverige som styrs av socialdemokrater och kommunister tillsammans.
Herr talman! Aina Westin kunde bara ge ett enda argument för att vi inte skulle ha en statlig styrning av hemtjänsttaxorna, och det är den kommunala självbestämmanderätten. Den står tydligen över allt annat. Men, Aina Westin, när den kommunala självbestämmanderätten leder till så uppenbara orättvisor som hemtjänsttaxorna i dag står för, är det då inte skäl att göra inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten vad gäller friheten att sätta hemtjänsttaxor? Jag tycker inte att det är rimligt att det skall skilja flera hundralappar i kostnad på en månad för att få på sig byxorna, om man bor i den ena kommunen eller om man bor i den andra kommunen. Är det så att säga vad vi får offra på den kommunala självbestämmanderättens altare? Jag tycker inte att det är en princip att slå vakt om när den leder till uppenbara orättvisor för människor. Så till vår reservation om sex timmars arbetsdag. Aina Westin höll med om att personalomsättningen är ett problem. Men den är inte bara ett problem, den är en ren katastrof på många ställen i Storstockholmsområdet. En undersökning i socialdistrikt 1 i Stockholm från 1986 visade att 39 90 av de månadsanställda vårdbiträdena slutade under den ettårsperiod som undersöktes. En tredjedel av samtliga som började under perioden slutade också under samma period. Det är en katastrofal personalomsättning. Man har också undersökt varför de slutar. Personalen anger att arbetet är för tungt, fysiskt och psykiskt. Man orkar inte arbeta heltid, och på en deltid kan man inte försörja sig. Det är helt klart att sex timmars arbetsdag skulle lösa en hel del av de här problemen, men vi vet också att i den ekonomiska situation där många kommuner befinner sig i dag sätter man inte i gång en sådan försöksverksamhet. Det är därför vi föreslår att regeringen skall ta initiativ, och det kan den göra på många sätt. Det är vanligt att socialdepartementet anslår pengar till olika försöksverksamheter och studier, och vi tycker att det här vore en bra försöksverksamhet att anslå pengar till. Vi skulle då gärna se att man satsade på exempelvis socialdistrikt 1 här i Stockholm.

Herr talman! Först till Ulla Tillander: Jag är nöjd, mycket nöjd, med det beslut som vi har fattat i socialutskottet, för jag anser fortfarande att vi inte skall ha några bristfälliga ålderdomshem. Vi skall bygga om de dåliga ålderdomshemmen. Ert förslag när det gäller statsbidragskonstruktionen innebär en omfördelning så att man skall ge stöd också åt de bristfälliga ålderdomshem som vi har i dag, och det är inte majoriteten i utskottet beredd att gå med på. Det är därför vi föreslår denna utvärdering. Därefter skall vi se om statsbidragsbe stämmelserna skall göras om. Det tycker jag är ett rakt besked. Lika rakt är beskedet att ålderdomshemmen skall finnas kvar. Om vi talar om en mellanform, så säger vi också att den gäller ålderdomshemmen. Både Daniel Tarschys och Blenda Littmarck tar upp mitt påpekande att de har glömt bort personalen. Detta såg jag ur den synpunkten att det i dag ändå finns väldigt många bristfälliga ålderdomshem där det är svårt för personalen att arbeta. Man måste se till detta. Göte Jonsson påstår att vi har glömt bort de små människorna på ålderdomshemmen och att planering går före människorna i det socialistiskt styrda Sverige. Det finns faktiskt också många kommuner som har borgerlig majoritet, och jag vet inte om situationen är annorlunda i dem. I det här sammanhanget skulle jag också vilja ta upp vad Daniel Tarschys sade i sitt inledningsanförande, nämligen att det kunde betecknas som fartblindhet hos många socialdemokratiska kommunalpolitiker när de arbetade för en total nedläggning av ålderdomshemmen. Jag tror man skall vara litet försiktig när man talar om fartblindhet hos socialdemokratiska kommunalpolitiker. Jag har en lista här framför mig på bortåt 20 borgerliga kommuner, som antingen redan har tagit beslut om avveckling av ålderdomshem eller också planerar att nedlägga ålderdomshem före 1990. Man skall kanske vara litet försiktig när man gör sådana här uttalanden.

Herr talman! Aina Westin säger sig vara nöjd med beslutet, när den socialdemokratiska majoriteten förklarar att ålderdomshemmen skall vara kvar men samtidigt säger nej till statsbidrag. Det är helt enkelt så, att här ger man med den ena handen och tar med den andra. Sedan framhärdar Aina Westin i att försvara utvärderingen. En utvärdering kan rimligen inte komma till något annat resultat än att det finns behov av moderna ålderdomshem i Sverige i såväl tätort som glesbygd. Det är en sak som vi redan vet tillräckligt om. Det behöver inte utredas. Alltså kan en utredning bara fördröja den insikten. Under tiden flyter dyrbar tid bort och fler ålderdomshem hinner läggas ned. Det kommer att bli så, att behovstäckningen återigen måste börja på en lägre nivå än vad som nu behövs. En utvärdering nu är ingenting annat än den politiskt obotfärdiges förhinder. Det är helt enkelt ett sätt att tvätta ett politiskt förslag därför att det kommer från fel håll.
Herr talman! Aina Westin bestrider att socialdemokraterna har varit fartblinda. Men den uppfattningen har stöd även inom socialdemokratin. Jag står här med ett pressmeddelande framför mig från socialdemokratiska partiet, där man beskriver remissvaren på det program som heter En offensiv för rättvisa och som nyligen har varit ute i arbetarkommunerna. Där sägs det så här: En större försiktighet förordas när det gäller avveckling av institutioner, främst ålderdomshem. Även ute i partiet har man reagerat mot det tal om avvecklingsplaner och totalstopp för ålderdomshem som finns i det här programmet. Sedan måste jag säga att det är en sagolik smocka som majoriteten i utskottet ger äldreberedningen, en utredning som nu är i slutskedet med sitt arbete att granska de äldres problem. Utskottskottsmajoriteten skriver ”att tiden nu har kommit för en utvärdering av den hittillsvarande utvecklingen av de äldres boende”. Och så begär man en utredning. Det är ju precis det som äldreberedningen har hållit på med under flera år. Just när denna utredning nästan är klar tycker majoriteten i socialutskottet att tiden är mogen för en utredning. En sådan recension just i slutfasen av en utredning har jag aldrig varit med om. Det tycker jag var en förolämpning som är märklig mot äldreberedningen. Det kanske inte är min sak att be äldreberedningens ordförande om ursäkt, men jag tycker att utskottets majoritet borde göra det.
Herr talman! Aina Westin fortsätter att säga att de borgerliga vill ge stöd till bristfälliga ålderdomshem. Det är ju inte detta som det handlar om. Vi vill ju ge stöd till personalen på ålderdomshemmen, och personalen är inte bristfällig. I borgerligt styrda kommuner lägger man ned ålderdomshem, säger Aina Westin. Ja, tacka för det. Borgerligt styrda kommuner utgör ju inga frizoner som inte berörs av de dumma beslut som en socialistisk riksdagsmajoritet fattar. De får precis samma statsbidrag, eller brist på statsbidrag, som socialdemokratiskt styrda kommuner och måste anpassa sig till detta. De har precis samma direktiv, råd, anvisningar och styrning från socialstyrelsen som socialdemokratiskt styrda kommuner har och måste anpassa sig till detta. Man lever i den verklighet som finns även om verkligheten är obehaglig, vilket den är för borgerliga politiker i borgerligt styrda kommuner utifrån de beslut som en socialistisk majoritet fattar i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det gläder mig faktiskt att både Daniel Tarschys och Blenda Littmarck har studerat det diskussionsmaterial som vi har sänt ut till våra partiorganisationer. Det kan knappast vara något fel att en så pass viktig fråga som den framtida äldreomsorgen diskuteras ute i våra partiorganisationer. Men det är klart att ni inte kan känna till den demokratiska ordning som vi har. Här är det inte fråga om att man skulle ha fattat några beslut. Vi har genom remissvaren fått in en rad synpunkter samt redogörelse för hur de små människorna, som också Göte Jonsson talar om i olika sammanhang, upplever situationen. Med utgångspunkt i dessa remissvar skall sedan den socialdemokratiska partikongressen i september ta ställning till de olika förslagen. Det är detta det handlar om. Sedan till omfördelningen av pengarna. Faktum är att det handlar om samma antal miljoner som skall fördelas till ålderdomshemmen. Som jag framhållit tidigare har det aldrig utgått några statsbidrag till personalen på ålderdomshemmen. Nu vill alltså de borgerliga partierna ha mer pengar, som skall tas från hemhjälpen. Vi skall väl låta de äldre bo hemma om de så vill. Det är här skillnaden ligger. Det är viktigt att vi nu inte fattar några förhastade beslut om att dela ut dessa pengar till flera olika omsorgsformer utan i stället gör en utvärdering för att se hur omstruktureringen har skett. Om det sedan är motiverat med en förändring av statsbidragsreglerna, skall vi naturligtvis behandla frågan och se hur vi fortsättningsvis skall handskas med statsbidragsbestämmelserna. Blenda Littmarck nämner en rad exempel på hur hemtjänsten fungerar och inte fungerar. Det har vi hört i olika sammanhang. Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja säga så här. Hemtjänsten fungerar väldigt bra i stora stycken. Naturligtvis finns det brister, som behöver åtgärdas. Det är viktigt att vi visar respekt för den personal som arbetar inom hemtjänsten, ger den det stöd som den behöver och på så vis gör yrket inom hemtjänsten till ett attraktivt yrke.

Herr talman! Jag skall ta upp den del av socialutskottets betänkande som handlar om färdtjänsten och handikappfrågorna. Jag skall börja med färdtjänsten. Alla i denna kammare är överens med mig om att färdtjänsten ger gamla och handikappade möjlighet till ett meningsfullare och aktivare liv. Vi vet dock att utbyggnaden av färdtjänsten är ojämn. Tillgången på specialfordon varierar och även antalet resor skiljer sig från kommun till kommun. Detta faktum har säkert påverkat Svenska kommunförbundet att ta fram den idéskrift som snart är färdig att sändas ut till kommunerna. Där ger man en vägledning om färdtjänstens utveckling. Det finns skäl att tro att Kommunförbundets skrift leder till att kommunerna kommer att sträva mot en större enhetlighet vad gäller taxor och villkor för färdtjänsten. I fråga om detta finns det de som tycker att vi är för optimistiska, men jag tycker att vi skall vara optimistiska när vi vet att socialstyrelsen nu skall granska statsbidragssystemet just på grund av de stora skillnader som förekommer mellan kommunerna. Att kommunerna på grund av olika resurser och struktur inte kan nå en fullständig likhet får vi nog acceptera, men skillnaderna får inte bli för stora, så att de upplevs såsom orättvisa. Detta gäller såväl färdtjänsten som övrig service för handikappade. Till dessa delar av betänkandet har det fogats sju reservationer. I reservation 12 av vpk krävs ett tillkännagivande till regeringen om nya statsbidragsregler för färdtjänsten. Jag yrkar avslag på reservationen med motiveringen att socialstyrelsen nu ser på detta och att regeringen därefter kommer att ta initiativ till de eventuella förändringar som behövs. I reservation 13 från folkpartiet pekar reservanterna på den varierande standarden på färdtjänsten i kommunerna. Man anser också att färdtjänsten bör byggas upp länsvis på samma sätt som kollektivtrafiken. Utskottsmajoritetens förhoppning är att den idéskrift som jag tidigare har omnämnt bl.a. behandlar frågan om länsfärdtjänst samt hur färdtjänsten skall samordnas med den kollektiva trafiken. Arbete pågår — både genom Kommunförbundet och på regeringens initiativ — för att på olika sätt förbättra färdtjänsten. Därför anser utskottsmajoriteten att detta arbete bör avvaktas. Jag yrkar avslag på reservation 13. Reservation 14 från centerpartiet gäller avsnittet under rubriken Riktlinjer för handikappolitiken. I denna reservation kräver man tillsättande av en ombudsman för handikappade. En liknande motion som den som ligger till grund för reservation 14 behandlades av utskottet under 1986. Utskottet sade då att det med hänsyn till den skyldighet som åvilar socialstyrelsen och statens handikappråd inte fanns skäl för riksdagen att ta något sådant initiativ. Utskottsmajoriteten vidhåller samma uppfattning i dag. Jag yrkar med detta avslag på reservation 14. Så kommer jag över till avsnittet Omvårdnad för vissa gymnasieskolelever. Utskottets majoritet vill här ge regeringen ett tillkännagivande om statens ansvar för dessa ungdomars möjligheter till gymnasiestudier. I reservation 15 av socialdemokraterna säger reservanterna att det som utskottet anfört om statens ansvar för rörelsehindrade ungdomars möjligheter till gymnasiestudier ligger väl i linje med vad regeringen har förordat och att det därför inte finns något behov av ett uttalande från riksdagen. Jag yrkar bifall till reservation 15 och avslag beträffande det tillkännagivande som utskottets majoritet vill göra under detta moment. I reservation 16 tar vpk upp det ekonomiska ansvaret för omvårdnaden av ansvar ligger i princip på vederbörande primäroch landstingskommuner. Förhandlingar pågår dock mellan statens förhandlingsnämnd och kommunoch landstingsförbunden om hur kostnaderna för elevernas omvårdnad skall fördelas. Dessa förhandlingar måste snabbt bli klara. Utskottets majoritet har ingen erinran mot att berörda kommuner och landstingskommuner i avvaktan härpå debiteras en preliminär avgift för därmed sammanhängande verksamhet vid Skärholmens gymnasium. Med det sagda yrkar jag avslag på reservation 16. Också reservation 17 är avgiven av vpk. Reservanterna anser att 10,6 miljoner bör anvisas för omvårdnad av vissa gymnasieskolelever. Utskottet anför att det inte är befogat med ytterligare anslag av medel, i synnerhet som frågan om det slutliga ekonomiska ansvaret för omvårdnaden ännu inte är färdigförhandlad. Men om staten för att trygga elevernas skolgång måste bidra med medel, finns utrymme för detta i försöksanslaget. Jag yrkar avslag på reservation 17. Folkpartiet tar i reservation 18 upp frågan om de synskadades ökade kostnader för ledarhund. Handikappersättningen utgår efter hjälpbehovets omfattning eller merutgifternas storlek. Man får ersättning med en viss andel av basbeloppet: 65 96, 50 960 eller 34 20. Till synskadade utgår ersättning med 65 96 av basbeloppet. Ersättningen är avvägd så att den skall täcka de merutgifter en synskadad har, alltså även merutgifterna för ledarhund. Jag yrkar avslag på reservation 18. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet med undantag för den del som täcks av reservation 15 av socialdemokraterna. I denna del yrkar jag avslag på utskottets hemställan och bifall till reservation 15. Som jag tidigare sagt yrkar jag avslag på reservationerna 12, 13, 14, 16, 17 och 18.

Herr talman! Eftersom jag redan har tagit en hel del av kammarens tid i anspråk skall jag fatta mig mycket kort i den här repliken. Jag vill bara notera att vi denna gång inte fick ett lika definitivt yrkande om avslag på vårt förslag omattstatsbidragen skall användas som ett styrmedel för att påverka taxorna inom färdtjänsten. Jag tyckte mig också kunna utläsa att vi kan hysa en viss förhoppning om att vi så småningom kommer att få gehör för vårt förslag. Vidare noterar jag Gunnar Ströms tolkning av utskottets skrivning när det gäller ansvaret för omvårdnaden av rörelsehindrade elever och deras gymnasieskolgång. Kommunerna kommer visserligen att debiteras för kostnaden för omvårdnadsdelen, men med Gunnar Ströms tolkning finns det tydligen en möjlighet att de slipper betala den, om nu arbetsgruppen skulle visa att staten även i fortsättningen bör ha kostnadsansvaret för denna del.
Herr talman! Jag återkommer till Rosa Ösths och min reservation om en ombudsman för handikappade. Alla, eller åtminstone de flesta, ställer upp på att man skall skapa jämlikhet i samhället för olika grupper. Ett led i denna strävan, Gunnar Ström, är ju att vi har våra många ombudsmän, exempelvis JämO. Det är de grupper som har den längsta vägen att gå för att uppnå jämställdhet i levnadsvillkor som har det största behovet av en skicklig, kunnig och omdömesgill förespråkare. Nog hör handikappgrupperna till dem som har en tung och svår väg att gå. Jag tänker då inte bara på fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska hinder utan också på de hinder som en snårig byråkrati kan ställa upp.
Herr talman! Om jag förstod Gunnar Ström rätt tycker han liksom vi att det är en bra idé att, om det är möjligt, organisera färdtjänsten på länsnivå. Om man har den uppfattningen kan man förfara på två sätt: antingen kan man skriva till regeringen och be om åtgärder eller också kan man invänta en idéskiss ffån Kommunförbundet, i vilken det enligt Gunnar Ström kanske kunde tänkas komma fram ett förslag i denna riktning. Får jag fråga Gunnar Ström: Vilken av dessa båda metoder tror han är mest effektiv när det gäller att nå det syfte som vi tycks vara överens om?

Herr talman! Till Margö Ingvardsson vill jag säga att vi inte vill föregripa de förhandlingar som pågår om omvårdnaden av gymnasieskoleeleverna. Vi får väl se vilket resultat som kommer ut av dem. Som jag sagt i mitt huvudanförande tycker jag inte att vi skall vara negativa, utan positiva i dessa sammanhang. Det finns nog möjligheter att lösa den här frågan på ett bra sätt. Till Ulla Tillander vill jag vad beträffar frågan om en ombudsman för de handikappade säga att dessa i handikapprörelsen har en mycket stark ideellt uppbyggd organisation, som är bra på att ta vara på sina medlemmars intressen. Handikapprörelsen får också ekonomiskt stöd. Där finns alltså verkligen möjligheter. Jag tror inte att en ombudsman skulle kunna uträtta så mycket, utan jag tror mer på organisationerna. På Daniel Tarschys fråga om vilket som är effektivast när det gäller att åstadkomma en länsfärdtjänst, att skriva till regeringen eller att vänta på idéskissen, vill jag säga att det kan vara 50-50. En idéskiss kan vara bra. Det finns också en annan part som har möjligheter att påverka frågan om länsfärdtjänst, riksfärdtjänst eller liknande, nämligen transportrådet. Såvitt jag vet studerar också det denna fråga. Jag skulle tro att den här frågan så småningom kommer att lösas. Både Daniel Tarschys och jag kan vara förhoppningsfulla i det avseendet.
Herr talman! Trots det som Gunnar Ström säger tar jag fasta på det som står i betänkandet. Utskottet uttrycker sin uppfattning på det sättet att det knappast finns behov av en särskild ombudsmannaverksamhet. Jag utläser ur detta — särskilt av ordet ”knappast” — att utskottet är tveksamt i sitt avslagsyrkande.
Herr talman! Det händer ju att vi här från oppositionen kritiserar regeringen, men jag måste säga att det var intressant att höra vilket lågt förtroende Gunnar Ström har för regeringen.
Herr talman! Till Ulla Tillander vill jag säga att det är en sak vad som kan hända längre fram, men som förhållandena är i dag räcker det med insatserna från de ideella organisationerna liksom även från socialstyrelsen, som har ett stort ansvar för de handikappade. Vi får nog vänta något med en ombudsmannaverksamhet. Jag tror inte att en sådan kommer att ge så mycket, utan har större tillit till organisationerna. Till Daniel Tarschys vill jag säga: Visst tror jag på regeringen. Jag har aldrig på något sätt sagt att jag hyser misstroende mot den. Att bygga upp en sådan länsfärdtjänst och kanske riksfärdtjänst är en ganska stor sak. Det måste få ta sin tid, och man måste också se på hur detta skall byggas samman på bästa sätt. Det är viktigt att det inte görs någonting förhastat som det sedan blir svårigheter med. Det gäller att få ett bra utförande.

Herr talman! Det har varit en intressant diskussion om socialutskottets betänkande nr 18 om viktiga insatser för äldre och handikappade. Jag har respekt för de många förslag till förändringar och förbättringar som har framförts från olika håll. Detta betänkande, och därmed även avsnittet i budgetpropositionen, rör utomordentligt viktiga insatser för såväl äldre människor med funktionsnedsättningar som handikappade i andra åldrar. Det gäller t.ex. sådana avgörande insatser som hemtjänst och färdtjänst, men också för olika grupper viktiga ting såsom texttelefoner, ledarhundar och informationsverksamhet. Vi kan också tillsammans konstatera att mycket har hänt. Steg för steg har vi tagit oss framåt i utvecklingen. Vi har förbättrat boendestandarden för äldre människor, vi har utvecklat sjukvård och rehabilitering och vi har förbättrat den ekonomiska tryggheten i form av både pensioner och andra stöd. Äldreoch handikappomsorgen har utvecklats och ger i dag ett verkningsfullt stöd som gör det möjligt för flera än förut att leva ett aktivt och rikt liv i gemenskap med andra. Hälsotillståndet hos äldre människor har förbättrats. Det finns förväntningar om att den utvecklingen skall fortsätta. När det gäller ålderspensionärerna har vi kommit igenom den åldringsexplosion som vi fick uppleva under 60 och 70-talet. Däremot är det i dag befogat att tala om att vi befinner oss mitt uppe i en vårdexplosion — i den meningen att allt fler kommer att ställa anspråk på stöd, vård och service från samhällets sida. Det gäller anspråk på både kommuner och landsting. Medan antalet ålderspensionärer kommer att förhålla sig ganska stabilt, kommer vi att få allt fler äldre, dvs. människor i 80-årsåldern och ännu äldre. Antalet 80-åringar och äldre kommer att öka från i dag lite drygt 310 000 till kanske 440 000-450 000 vid sekelskiftet. Vi räknar med att människor på grund av olika funktionsnedsättningar, det må vara äldre eller yngre, kommer att ha ökade anspråk på vård och service, eftersom deras situation blir mer komplicerad. Detta förklaras framför allt av den stora gruppen mycket gamla människor, men också av det förhållandet att vi i dag får allt fler nya överlevnadsgrupper — handikappade som trots sina skador och sjukdomar lever vidare, men som ställer stora anspråk på samhällets insatser. Det är därför alldeles uppenbart att den insats som vi i dag gör måste utvecklas på olika sätt. Det bör understrykas att de grupper som vi arbetar för när det gäller äldreoch handikappomsorgen är mycket heterogena och att behoven av insatser därför bör anses vara mycket varierande. Det krävs således insatser av många olika slag. För de här grupperna — alltså människor i olika åldrar med funktionsnedsättningar — har regering och riksdag vid olika tillfällen dragit upp riktlinjer och satt upp mål i vad gäller de insatser som samhället bör göra. Syftet har varit att göra det möjligt för allt fler människor som har omfattande funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv, med respekt för den enskilda människans integritet och med målsättningen att öka gemenskapen och aktiviteterna ute i samhället. Särskilt tydligt har dessa mål kommit till uttryck i socialtjänstlagen, som mycket kraftfullt hävdar både självbestämmandet och behovet av gemenskap och integritet för dessa grupper. Den senaste tidens delvis förvirrade debatt om ålderdomshemmen får inte innebära att det reformarbete stannar av som stabilt har bedrivits under många år ute i kommunerna. Vi får aldrig ge upp målet att äldre och handikappade skall ha del av den ökande bostadsstandarden, att de skall ha trygghet och även god vård som är avpassad efter deras behov. Vilka uppgifter står vi då inför i dag när anspråken på samhällets insatser starkt ökar? Ja, det viktigaste enligt min mening är den helt klara insikten om att äldreoch handikappomsorgen måste byggas ut och utvecklas till sitt innehåll. Vi behöver mångfald. Skälen är, som jag nämnt, att grupperna är heterogena och också att vårdbehoven kommer att variera mycket mera i framtiden än de gör i dag. Att i det sammanhanget utveckla möjligheterna att leva sitt liv i egen bostad är en huvuduppgift. Det är min absolut bestämda uppfattning att det stora flertalet pensionärer och handikappade vill ha en bostad ute i det öppna samhället så länge de kan klara av ett sådant boende. Men naturligtvis menar vi inte att man skall bo kvar hemma om man inte själv vill det. När krämporna ökar måste det finnas möjligheter att välja kollektiva boendeformer av olika slag. Där vill jag stanna upp ett litet ögonblick och fundera över de kollektiva boendeformer som vi nu så utförligt diskuterar. Låt mig då först slå fast att vi behöver en mångfald också i detta avseende. Vi talari dag om servicehus, om gruppbostäder, om servicehus med helinackordering och om ålderdomshem. Termerna kan bli ännu fler. Men det avgörande för det kollektiva boendet är ju kombinationen av närhet till service och vård i mycket stor omfattning och det faktum att det finns fast personal att tillgå som skapar trygghet och Allt detta är naturligtvis fullt möjligt att förena med en rimlig boendestandard. Varför i all världen skulle dessa grupper inte tilldelas en god boendestandard med rimlig boendeyta, god utrustning i lägenheten osv.? Vad finns det för anledning att undanhålla människor med funktionsnedsättningar ett hyggligt boende? Naturligtvis ingen. Beträffande ålderdomshemmen, herr talman, vill jag gärna säga att jag tycker att debatten här i kammaren delvis är historielös. Det är ju på det sättet att ålderdomshemmen sedan gammalt har utgjort kärnan i åldringsvården. De olika utvecklingssträvanden som har gjorts har gällt att komplettera denna form med andra, och det är därför som statsbidragen har fått den inriktning de har, nämligen att stimulera möjligheterna att bo hemma och att ha ett självständigt boende. Nu har socialutskottet för andra gången beskrivit en mellanform i boendet för äldre som man anser bör vara målet för hur ett modernt ålderdomshem skall se ut. Det är bra. Detta innebär också, att när moderniseringen av ålderdomshemmen uppfyller dessa krav, utgår statsbidrag dels till ombyggnaden av ålderdomshemmen, dels till driften av dessa moderna ålderdomshem. Mot den bakgrunden har jag lust att fråga: Vad bråkar ni egentligen om när det gäller driftsbidraget till äldreomsorgen? Med den nya standard som ni själva har beskrivit i socialutskottet utgår också driftsbidrag. Däremot utgår det inte till de 90 96 av ålderdomshemmen som i dag inte uppfyller denna standard, som ni själva har beskrivit. Det är väl en ganska rimlig ståndpunkt att man inte samtidigt stimulerar modernisering och ombyggnad till en bättre standard och går över till att permanent stödja, för första gången i historien, det boende som inte anses uppfylla denna standard. En annan viktig princip som det i dag finns mycket starka vetenskapliga belägg för är att undvika att äldre människor flyttar från det ena boendet till det andra i något slags vårdkedja efter hand som krämporna blir värre. Det ställer i sin tur stora anspråk på de boendeformer som erbjuds. Det är viktigt att både den enskilda bostaden kan göras tillgänglig, kan handikappanpassas och kan förses med utrustning och hjälpmedel. Samma sak gäller det kollektiva boendet. Det är viktigt att där finns de ytor och den grundutrustning som gör det möjligt att leva där även när handikappet blir mer omfattande. Detta är ett mycket viktigt skäl för att acceptera en ökad standard också i ålderdomshemmen. Göte Jonssons anmärkning om den rörelsehindrade kvinnan som inte tyckte att det var särskilt viktigt med en ökad utrymmesstandard när hon hade gångsvårigheter betecknar jag som ytterst märklig. Jag har aldrig träffat en rörelsehindrad person som inte har understrukit att det i hans situation är avsstor betydelse att just få litet svängrum, med plats för rullstol, käppar eller kryckor. Detta gäller nog generellt. Herr talman! Det finns en verklig ödesfråga i hela detta skeende, och det är uppgiften att ta fram de resurser som äldreomsorgen som helhet kommer att kräva i framtiden. Detta gäller naturligtvis i första hand med den inriktning som verksamheten nu har, att utveckla hemtjänsten. Det behövs sådana ekonomiska resurser att det blir möjligt att kraftigt utöka antalet människor som arbetar med vård och service inom hemtjänsten. Den största och svåraste uppgiften men också den helt avgörande blir att skapa förutsättningar för att få människor till denna vård. I detta sammanhang kan jag inte nog understryka betydelsen av det utvecklingsarbete som sker på olika håll i kommunerna i dag. Det är emellertid också nödvändigt att ta centrala initiativ för att underlätta personalrekrytering och skapa förutsättningar för åtgärder som gör det möjligt för kommunerna att behålla sin personal.

Detta blir en absolut nödvändighet, om vi skall klara uppgifterna i framtiden. När det gäller andra huvuduppgifter vill jag nämna att det också framstår som alldeles klart att vi måste utveckla innehållet i övrigt i den insats vi gör för både handikappade och äldre människor. Jag tänker på möjligheterna att leva ett aktivt liv i gemenskap med andra, att få uppleva någonting, att få avbrott i sin tillvaro, att få uppleva både glädje och gemenskap. Här kan och gör de frivilliga organisationerna, inte minst handikappoch pensionärsorganisationerna, en utomordentligt fin insats. Men mer behövs. Jag är också glad över att kunna rapportera att ett mycket stort antal av de utvecklingsprojekt som vi ger pengar till från socialdepartementet handlar om dessa frågor, om att utveckla livsinnehållet och möjligheterna till aktivitet och upplevelser för de människor som befinner sig i de här situationerna. Låt mig också beröra frågan om landstingens och kommunernas planering. Vi talar ju om olika rörelser i den här utvecklingen. Den viktigaste är att skapa förutsättningar för människor att bo kvar i den miljö de är vana vid så länge som detta går. Men vi talar naturligtvis också om att öppna möjligheter för dem som i dag finns inom institutionerna att, om de så vill, flytta ut i samhället. Det gäller både handikappade människor i yrkesaktiv ålder och naturligtvis äldre människor. Men jag vill betona att detta måste ske med yttersta varsamhet, omtanke och hänsyn till enskilda människors eget intresse och i ett mycket nära samarbete mellan de olika organisationer och huvudmän som förekommer i det här sammanhanget. Det duger inte att, som sker på många håll, landstingen planerar en snabb avveckling av vissa institutioner, samtidigt som kommunerna inte kan tillhandahålla de resurser som behövs för att ge den vård och service som behöver skapas kring människorna. Därför måste landsting och kommuner bringas att arbeta gemensamt, att planera de förändringar som skall ske inom det gemensamma ansvarsområdet på ett gemensamt sätt och att genomföra det i en planerad gemensam aktion. Det betyder att den ene tar ansvaret för det som man skall överta och att den andre inte skyndar på mer än vad resurser och planering medger. Jag menar att detta är en mycket viktig del i hela det förändringsarbete som skall ske. Äldreomsorgen måste förändras tillsammans med äldre och handikappade människor. Handikappoch pensionärsorganisationerna har här en nyckelroll. De ger oss i Sverige en unik möjlighet till samarbete mellan oss inom den samhälleliga sektorn och företrädare för de olika grupperna. Vårt samhälle Prot. 1986/87:104 har också som inget annat utvecklat samarbetsorgan i form av kommunala handikappråd och pensionärsråd. De finns både i landsting och i kommuner. Regeringen har nu för avsikt att tillsätta en utredning om överläggningsrätten för pensionärsoch handikapporganisationerna. Det är meningen att denna överläggningsrätt skall gälla både det ekonomiska stödet och andra viktiga uppgifter för dessa grupper. Men även de enskilda människor som befinner sig i det utsatta läge som ett omfattande funktionshinder ger måste få ett ökat inflytande över sin egen situation. Här är det viktigt att vi tillsammans utarbetar nya och effektivare former för inflytande för dem som själva berörs av vården. Det finns åtskilliga sådana utvecklingsprojekt inom det kommunala fältet, mer än 300 projekt som socialdepartementet och kommunerna samarbetar med. Jag vill också i det sammanhanget nämna att en stor del av dessa projekt kommer att redovisas i maj månad i fem olika rapporter, som jag tror kommer att bli till mycket stor glädje i det fortsatta utvecklingsarbetet. Där finns också beskrivet hur inflytandet för människor med funktionsnedsättningar kan öka. Låt mig sluta med att säga att detta är någonting annat än den beskrivning som Göte Jonsson ger av oss människor — som en blyklump i en fritt svängande pendel. Jag får kanske också till Göte Jonsson säga att den som beskriver PRO och HCK och deras insatser som denna viljelöst svängande pendel nog inte har någon som helst erfarenhet av vad dessa organisationer kan åstadkomma, när de har bestämt sig för vad de vill.

Herr talman! Det var i vanlig ordning mycket klokt i det som Bengt Lindqvist sade. Mycket av vad han anförde är sådant som vi är överens om här i kammaren och mellan partierna. Men jag tycker inte att det duger att tala om mångfald, Bengt Lindqvist. Man måste också föra en politik som möjliggör mångfald. Det är här vi menar att det brister i socialdemokratins uppläggning av äldreomsorgen. Vi har påtalat att man ser alltför snävt på enskilda initiativ, att man har sett alltför snävt på ålderdomshemmen i den praktiska politiken. Bengt Lindqvist sade att vi är historielösa, men man behöver inte gå så värst långt tillbaka i socialdemokratins historia för att hitta en annan syn på ålderdomshemmen än den som Bengt Lindqvist utvecklade, när han sade att de var kärnan som behövde kompletteras med andra boendeformer. Svaren på det socialpolitiska program som man just skickat ut på remiss visar också att det även inom socialdemokratin finns en oro för att man har gått för långt och för hastigt fram vad gäller nedläggning av ålderdomshem och andra institutioner. Det är mycket bra med överläggningsrätt och med inflytande, men vi kanske skall sätta ambitionen högre. Vi kanske kan se till att man har en bestämmanderätt över sitt eget liv, att den som är gammal skall kunna bestämma, välja mellan olika boendeformer. Om vi gör det måste vi forma politiken med ännu större respekt för den enskildes rättigheter. Låt mig till sist erinra om den fråga jag ställde till biträdande socialministern tidigare i kväll. Ett enigt socialutskott har sagt att man räknar med att det i vår kommer ett betänkande om utvidgning av personkretsen för omsorgsla gen. Sedan det uttalandet gjordes har jag erfarit att denna utredning har fastnat. Jag skulle gärna vilja höra om Bengt Lindqvist kan ge besked om huruvida det kommer en sådan utredning och om regeringen är beredd att snabbt ta itu med denna fråga.

Herr talman! Jag kan dela många av de synpunkter som biträdande socialministern förde fram här alldeles nyss. Men jag måste ändå kommentera en del saker och ställa ett par frågor. Jag tycker inte att verkligheten stämmer överens med den kartskiss som regeringen försöker utforma på skilda områden. Vi har en vårdexplosion, sade Bengt Lindqvist, som innebär att antalet människor över 80 år ökar från 310 000 till 440 000 inom loppet av ett antal år. Samtidigt försvinner många platser, bl.a. i ålderdomshemmen — 2 000 platser per år. Är det inte just den gruppen äldre som i stor utsträckning efterfrågar den omvårdnadsform som ålderdomshemmen innebär? Vad bråkar ni om? frågar Bengt Lindqvist. — Det är egentligen inte vi som bråkar. Bråket har uppstått på grund av de mycket olika budskap som kommit från regeringen och regeringspartiet. Jag har tidigare här redovisat dessa olika budskap. Institutionerna skall bort! — Det har tidigare varit ett fältrop från bl.a. biträdande socialministern. I anslutning till det fältropet har ålderdomshemmen nämnts. 90 90 av ålderdomshemmen uppfyller inte de krav som vi har ställt upp — det är riktigt, och det beror bl.a. på de ytnormer som socialstyrelsen tidigare har tillämpat. Men det innebär inte att vi inte nu måste ge rättvisa statsbidrag för själva omsorgsdelen i vården på ålderdomshemmen, samtidigt som vi ger rättvisa statsbidrag för ombyggnader. Den kombinationen har vi från moderat sida i flera år krävt, för att inte ytterligare vårdplatser skall försvinna på ett sådant sätt att den osäkerhet uppstår som en alltför snabb utslussning till eget boende innebär för många gamla och många handikappade. PRO och HCK har jag aldrig ifrågasatt, men vad jag menar är att vi behöver ett starkare stöd för de enskilda människor som drabbats och som fortfarande drabbas av svängningar i vårdideologin. Det är bl.a. därför vi från moderat sida lagt fram förslaget om en förstärkning i socialtjänstlagen av den enskildes valfrihet.

Herr talman! Bengt Lindqvist säger att statsbidragen har fått inriktningen att stimulera boendet i hemmet. För oss i centern är det viktigt att valfriheten stimuleras. För övrigt är det mycket av det som Bengt Lindqvist här har givit uttryck för som man kan instämma i, men samtidigt kan man återigen konstatera att socialdemokraterna talar med kluven tunga. Ord och handling stämmer inte överens. På statsrådsnivå betygar man sitt stöd till ålderdomshemmen, men spåren talar sitt tydliga språk. Det finns tillräckligt många på lägre nivå, ända upp till statssekreterarnivå, som har uttalat sig mot den form av åldringsvård som vi nu talar om. Den förvirring som Bengt Lindqvist åberopar borde därför knappast förvåna. Förklaringen är kanske att det som vi nu beskådar är resultatet av en Prot. 1986/87:104 omvändelse under galgen. Det är kanske en operation omprövning. Den måste i så fall tydligen ta sin tid, och då kan det hända att samordningen inte blir den allra bästa. Det är vad man kan hoppas på. Men det är ändå beklagligt att avvecklingen av en vårdform som har upplevts som så utvecklingsbar har gått så långt. Visst kan man rikta kritik mot en del ålderdomshem. De representerar inte alltid idealet, men socialdemokraterna har gjort det felslutet att de inte har insett att ålderdomshemmen kan förnyas och förbättras och inte har stimulerat detta genom låneregler och statsbidrag till personalen. I stället har man dömt ut alltsammans, och nu har det sina svårigheter att ändra uppfattning. Men det måste ändå göras nu, under inflytande av det opinionstryck som finns ute i landet; åtminstone måste man ge sken av det. Det tycker jag Bengt Lindqvists inlägg här också vittnar om.

Herr talman! Jag är helt överens med statsrådet Lindqvist om att det fortsatta arbetet med förändringar inom äldreomsorgen måste vägledas av principen om att både gamla och handikappade människor skall ha rätt till ett eget boende med bra boendestandard. Vi måste även i framtiden ha kvar den mellanboendeform som ålderdomshemmen utgör. Jag vill understryka att jag upplever den skrivning som socialutskottet har gjort i det här betänkandet om ålderdomshemmen som mellanboendeform som mycket förpliktigande. Jag utgår ifrån att den utvärdering av de äldres boende som vpk tillsammans med socialdemokraterna har beställt kan verkställas mycket snabbt. Statsrådet nämnde några frågor som är mycket viktiga för utvecklingen inom äldreomsorgen. En av de viktigaste frågorna han tog upp var hur vi skall skapa förutsättningar för att få personal, framför allt till hemtjänsten. Det berörde jag i mitt inledningsanförande. Det är en av de allra viktigaste frågorna. Problemet är hur vi skall klara av att ge personalen utbildning. I dag jobbar ca 68 000 personer inom hemtjänsten, och knappt hälften av dem har utbildning. Vi behöver också nyanställa ett stort antal människor. Gymnasieskolan har en kapacitet på sociala servicelinjen på ungefär 2 000 årsplatser. Det säger sig självt att det här inte går ihop. Jag frågar då biträdande socialministern: Finns det några planer för hur vi skall klara utbildningen för hemtjänstens personal? Det är ju bråttom, vi är ju snart inne på 90-talet. Statsrådet tog upp andra viktiga frågor som t.ex. innehållet i hemtjänsten. En annan viktig fråga är hur den hemtjänstbehövande skall få ett verkligt inflytande över den vård och service man får. Tyvärr fungerar det så i dag att det är en assistent som bestämmer ungefär vad som skall göras och sedan kommer ett vårdbiträde och utför jobbet. Den hemtjänstbehövande har mycket små möjligheter att påverka servicen. Man kan inte heller påverka vem det är som skall komma hem och ge hjälpen.

Herr talman! Jag skall svara på några av de frågor jag har fått. Låt mig börja med omsorgsberedningen, Daniel Tarschys. När omsorgslagen kom var det — som någon har uttryckt det — efter hundra års kamp för de utvecklingsstördas rättigheter. Det var en lag som äntligen riktade sig till de utvecklingsstörda och gav dem rättigheter i deras hand, rättigheter som byggde på de funktionsnedsättningar som utvecklingsstörningen ger. Det är inte undra på att andra handikappgrupper också ville se motsvarande garantier för de insatser som behövdes för att tillgodose deras behov. Ett problem i det sammanhanget är att det sedan lång tid tillbaka har utvecklats en tradition att landstingen löser problem för utvecklingsstörda som egentligen borde lösas av andra huvudmän. Jag tänker framför allt på boendeoch hemtjänstfrågor som ju är kommunala frågor. En av de svårigheter som omsorgsberedningen har ställts inför är om man skall välja att i kraft av socialtjänsten frångå kommunernas normala ansvarstagande. Såsom omsorgslagen är utformad riktar den sig enbart till landstingen och beskriver de uppgifter som landstingen skall utföra. Beredningen har haft svårigheter. Jag har varit i kontakt med ordföranden och ledamöterna den allra senaste tiden och tror att de nu har funnit en väg och en form för att avsluta arbetet på ett tillfredsställande sätt för ledamöterna i beredningen. Jag vågar inte sia om när arbetet blir färdigt, men jag medger att det är besvärande att det har tagit tid. Riksdagen har understrukit skyndsamhetskravet. Min uppfattning är ändå att det är bättre att beredningen gör ett rejält jobb än att den påskyndar det så att det blir slarvigt gjort. Vi skall göra vad vi kan för att få fram ett resultat av arbetet, och det blir mycket intressant mot bakgrund av hela den diskussion som förs om skyddet och garantin för insatser på handikappområdet. Ulla Tillander! Jag vet inte hur många gånger jag i olika sammanhang har försökt förklara att den mellanform som utskottet självt beskriver är tillfredsställande för regeringen. När den mellanformen är målet för ombyggnad och förändring av ålderdomshemmen, då utgår statsbidrag i form av bostadslån till ombyggnaden. Där denna mellanform finns utgår statsbidrag till driften av de moderna ålderdomshemmen. Så är det, och det borde också stå klart för Ulla Tillander. Utvärderingen av äldreboendet är något som både Daniel Tarschys och Margö Ingvardsson har berört. Det är bra att utskottet beställer den här utvärderingen. Men jag kan ha en viss förståelse för Daniel Tarschys kommentar, att detta i och för sig är en demonstration mot äldreberedningen. En ännu mer provocerande demonstration, Daniel Tarschys, är i så fall att mitt för näsan på den parlamentariska utredningen föreslå en omläggning av statsbidraget till en av de viktigaste insatser som görs inom hela äldreomsorgen. Den största smockan kanske ändå delas ut av den borgerliga gruppen i socialutskottet, om jag nu får uttrycka mig så. Det är nog meningsfullt att detta uppdrag utförs. Det finns akuta svårigheter i det vi kan kalla för förändringsoch utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Det är dessa akuta svårigheter som utvärderingen och översynen bör ta fasta på. Naturligtvis har vi fortfarande frihet att lägga den Prot. 1986/87:104 uppgiften på äldreberedningen. Problemet är bara att vi så innerligt väl behöver äldreberedningens betänkande för att fortsätta vår planering i olika avseenden. Beredningen tar ju upp så många fler viktiga frågor. Att socialdemokratiska företrädare både i kommunerna och centralt talar om att skynda långsamt är inte märkvärdigt. Det är bra att vi får uttalanden om att ökad försiktighet är nödvändig. Bakgrunden är nämligen att vi ser att hemtjänsten har mycket stora svårigheter att klara av sina uppgifter. Därför måste man ta det lugnt. Som jag tidigare sade måste planeringen ske i samverkan mellan kommuner och landsting och mellan olika sektorer i samhället så att inte människor råkar i kläm. Det är mycket viktigt och den främsta orsaken till att vi nu måste ta det lugnt. Dessutom är det stora svårigheter att få personal i tillräcklig omfattning till hemtjänsten.

Herr talman! När den här debatten nu börjar gå mot sitt slut, kan vi konstatera två saker. Den ena är, som Bengt Lindqvist sade, att det finns akuta svårigheter inom äldreomsorgen, att vi har problem med att rekrytera personal, att det finns beslutsvånda på många håll ute i kommunerna. Det finns alltså brister som vi måste arbeta med. Vi är i stora drag överens om tagen, och det tycker jag är värdefullt. Det andra vi kan konstatera är att det finns akuta svårigheter inom det socialdemokratiska partiet att bestämma sig för hur man skall ha det med ålderdomshemmen. Uppfattningarna är så många att det nu är svårt för oss att hålla reda på vad de går ut på och vad de olika fraktionerna inom partiet egentligen önskar. Jag tackar Bengt Lindqvist för beskedet angående omsorgsberedningen. Det tyder då på att arbetet fortgår. Uppenbarligen var socialutskottet litet för optimistiskt när vi antog, på basis av underrättelser som vi hade inhämtat, att beredningen skulle vara färdig nu under våren. Jag hoppas att arbetet kommer att drivas på, så att inte omsorgen om en god utredning leder till att den fördröjs långt in i framtiden. När Bengt Lindqvist vittnade om hur inflytelserika PRO och SPF är i politiken, kunde jag inte undgå att göra reflexionen att han väl liksom vi andra tänkte på den fråga som skall behandlas här i morgon, nämligen pensionerna. I regeringsförklaringen sade Ingvar Carlsson att pensionsskatten skulle gå oavkortat till de sämst ställda pensionärerna. Men sedan PRO hade gått in på scenen bröts detta löfte till de sämst ställda pensionärerna. I stället blev det en godtycklig omfördelning från pensionärer och pensionssparare till de i huvudsak bäst ställda pensionärerna. Jag antar att det var detta Bengt Lindqvist ville peka på, när han talade om PRO:s stora makt i samhället.

Herr talman! När det gäller ålderdomshemsdebatten konstaterar jag att vi egentligen står på samma ställe som vi gjorde tidigare. Vi menar från moderat sida att det måste ske en samordning av beslut, av ställningstaganden och av signaler både till de enskilda människorna och till dem som ger I dag är det en mycket förvirrad signalbild som går ut från centralt håll. Socialstyrelsens generaldirektör skrev, som bekant, bara för några dagar sedan i Svenska Dagbladet att hon ansåg att ålderdomshemmen var en dålig vårdoch boendeform. Det faktum att vi nu har delade uppfattningar när det gäller statsbidragen till denna vårdform, för driften, visar också att vi har olika syn på den vårdformen och innehållet i den vården. Förbättrade fysiska förutsättningar i form av byggnader, rum och toaletter är en annan fråga som nu ligger i bostadsutskottet och där vi förhoppningsvis ändå kan nå enighet. Bengt Lindqvist sade att han vill gå ut och varna för en för snabb avveckling avinstitutionerna. Detta säger statsrådet samtidigt som vi vet att socialstyrelsen driver på kommuner och landsting om att avveckla institutioner och att göra det så snabbt som möjligt. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vilka åtgärder skall statsrådet vidta för att nu se till att man får en lugnare takt i den s.k. avinstitutionaliseringen? Det blir ytterligare en signal från centralt håll, men jag hälsar den i och för sig med tillfredsställelse, därför att det har gått för snabbt — vi har inte varit rustade på hemtjänstsidan. Men det är också viktigt med neutralitet i fråga om statsbidragen till ålderdomshemmen, för att vi skall få den balans som erfordras, utifrån de gemensamma resurser som kommunerna har. Därför är det så olyckligt att både statsrådet och riksdagsmajoriteten fortfarande säger nej till ett beslut. Man hänvisar faktiskt till en boendeundersökning, och först därefter skall man ta ställning till hur det skall bli med statsbidraget. Osäkerheten finns där alltså ändå. Frågan är: För hur lång tid in i framtiden skall man leva i den osäkerheten? Detta är olyckligt, för bilden är problematisk och därför krävs det klara och konsekventa regler och beslut.
Herr talman! Statsrådet Lindqvist tog även i sin replik upp vikten av att skapa förutsättningar för att få personal till hemtjänsten. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att statsrådet inte har haft tid att utveckla mera hur det egentligen skall gå till att få tag på den här personalen. Jag ställde en fråga: Finns det några planer uppgjorda för hur vi skall klara att ge hemtjänstpersonalen en adekvat utbildning för arbetet? Det är faktiskt en av grundförutsättningarna för att vi skall klara att bygga ut hemtjänsten i riktning mot det mål som vi har satt upp och som vi skall ha nått fram till år 2000. Jag tror inte att det mål vi har satt upp för hemtjänsten är realistiskt, och för att kunna bedöma det realistiska i det måste jag få ett svar på frågan om vi klarar att utbilda personalen. Innehållet i hemtjänsten har ett direkt samband med resurserna; det gäller inte bara innehållet i hemtjänsten utan innehållet i hela äldreomsorgen. Det blir billigare ibland att föra ut institutionernas rutiner i hemmen, men det var inte så vi menade, utan att hemtjänsten och hemsjukvården skulle stå för ett annat boende än det man har på institutioner. Det är helt klart att äldreomsorgen behöver ökade statsbidrag. Jag vill avslutningsvis fråga statsrådet, om han är beredd att medverka till att äldreomsorgen får ökade statsbidrag.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att vi i centern vill ha valfrihet i äldreomsorgen. Det finns en rik variation på former för den verksamheten. Den måste få växa fram så att den täcker efterfrågan. Då tänker jag på hemvård, som underlättar för människor att stanna kvar i sin hemmiljö. Men jag vill återigen betona att i vårdkedjan fattas en länk som är mycket viktig, och det är ålderdomshemmen. Statsbidrag och överlevnad för ålderdomshemmen hänger samman. Socialdemokraterna måste ta på sig ett ansvar för att denna viktiga länk har försvagats och håller på att brista. Det viktiga nu är att man ger startsignal för ett angeläget igångsättningsarbete, för nu gäller det först att få stopp på den nedläggning som pågår i dag och sedan att börja bygga upp på nytt. I den situationen är utvärderingar och utredningar obegripliga när man tänker på de behov som finns.
Herr talman! När man hör Ulla Tillander beskriva hur ålderdomshemmen går under bara därför att de inte nu, efter kanske 100 års existens, får statsbidrag för driften, börjar man fundera över hur de över huvud taget har kunnat utvecklas som boendeform. Det är naturligtvis inte alls på det sättet, utan ålderdomshemmen har varit ett huvudalternativ i äldreomsorgen under mycket lång tid.

Jag vill gärna ge Margö Ingvardsson en eloge för den analys av personalsituationen som hon gjorde i sitt huvudanförande. Jag delar helt och hållet de värderingar som hon där gav uttryck för beträffande situationen. Det vi skall göra nu är bl.a. att avvakta vad äldreberedningen kommer med för överväganden när det gäller utbildningsfrågorna. Jag har ju fått underhandsinformationer, och jag vet att äldreberedningen överväger att föreslå att både utbildningen för vårdbiträden, dvs. den sociala servicelinjen i gymnasiet, och den gymnasiala vårdutbildningen skall bli treåriga. Man överväger också att föreslå att dessa båda utbildningar skall samordnas eller slås samman, detta för att skapa en större enhetlighet i yrkesutövningen inom äldreomsorgen och även ge utrymme för en bättre kvalitet. Därutöver är det en mängd olika åtgärder som måste vidtas. Vi måste få en bättre överblick över först och främst orsakerna till svårigheterna att rekrytera folk till hemtjänsten i dag. För att få fart på detta arbete har vi gett socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Kommunförbundet och Kommunalarbetareförbundet gå igenom denna problematik och komma med förslag till åtgärder. Vi har också stött utvecklingsprojekt ute i enskilda kommuner som syftar till att öka rekryteringen. Vi har också diskussioner inom regeringskansliet om olika möjligheter att göra ytterligare statliga satsningar på exempelvis fortbildning och utbildning av den personal som redan finns inom äldreomsorgen. Får jag också nämna, som svar på Margö Ingvardssons fråga, att budgetpropositionen innehåller ett förslag om att öka statsbidraget till hemtjänsten med ytterligare 250 milj.kr. Detta är ett steg i den riktning som Marg6ö Ingvardsson önskade. Jag vill också påminna om att höstens avtalsrörelse gav som resultat att vårdbiträdena i hemtjänsten fick en väsentlig förbättring. Denna förbättring är principiellt mycket viktig, eftersom den markerar både behovet av kontinuitet i yrket, dvs. behovet av utbildning, och det större ansvar som vårdbiträdena i hemtjänsten faktiskt har i förhållande till dem som arbetar inom institutionerna. Jag tror att det är åtgärder av detta slag i kombination med att man utvecklar arbetsmetoder, hjälpmedel, utrustning och arbetsmiljön som helhet som kan göra det mer attraktivt att arbeta som vårdbiträde i framtiden. Det är en utveckling i denna riktning som vi helt enkelt måste få fram för att klara det mycket stora åtagande som samhället har för att ge en fullgod vård och service till de många som i framtiden kommer att behöva dessa tjänster.

Herr talman! Vid förra riksmötet hemställde Börje Nilsson och jag i en motion att statsbidraget till hemtjänsten och färdtjänsten skulle förknippas med vissa villkor för att man skulle få en större likhet i kommunernas taxesättning. Motionen avslogs av denna kammare. År 1985 gjorde statens handikapprörelse en stor kartläggning av det ekonomiska stödet till personer med handikapp. Av denna kartläggning framgår mycket klart att det är stora skillnader i de bidrag och taxesättningar som finns mellan olika kommuner och den snårskog av olika regler som gäller. Bostadsorten blir helt avgörande för den enskildes ekonomiska standard. För 100 timmars hemtjänst varierar taxorna mellan den billigaste och den dyraste kommunen från 93 kr. till 2 325 kr. i månaden. Under det senaste året har en kraftig höjning av hemtjänsttaxorna skett i flera kommuner. Dessutom har vissa landsting beslutat att den enskilde i fortsättningen även skall få betala för hemhjälpen. Detta medför att kostnaderna för den enskilde kan bli mycket höga. Beträffande färdtjänsten betalar den enskilde i en del kommuner mellan 10 och 30 96 av de faktiska kostnaderna, dvs. av det som taxametern visar. I andra kommuner tillämpas principen om den s.k. största avvikelsen, som varierar mellan 5 kr. och en bra bit över 100 kr. Återigen i andra kommuner åker den färdtjänstberättigade för samma pris som passageraren som utnyttjar kollektivtrafiken. Herr talman! Om man utnyttjar de handikappades ställning på detta sätt, får man den situationen att de handikappade tvingas att stanna hemma. Människorna kan alltså inte utnyttja färdtjänsten utan blir sittande hemma i sina lägenheter utan att kunna flytta sig därifrån. Den färdtjänstberättigade kan alltså konstatera att skillnaden mellan kommunerna är mycket stora. Utbyggnaden av färdtjänsten i landets kommuner är ojämn, tillgången till specialfordon varierar, och villkoren för antalet medgivna resor, taxornas storlek och tillåten reslängd skiljer sig från kommun till kommun. Allt detta har medfört att stora orättvisor har uppstått. Socialutskottet framhöll förra året att de redovisade skillnaderna hängde samman med den kommunala självstyrelsen. Det ansågs alltså vara kommunernas ensak hur hjälpen utformas. Socialutskottet skriver nu bl.a. följande: ”Utskottet vill emellertid understryka vad som anförts beträffande social hemhjälp om att en större enhetlighet i de kommunala taxorna bör eftersträvas. Det anförda gäller även i fråga om färdtjänsttaxorna.” Detta är ypperligt, såvitt jag förstår. Man skriver vidare: ”Det finns skäl att anta att Kommunförbundets skrift kommer att leda till att kommunerna vinnlägger sig om en större enhetlighet i färdtjänsttaxorna och villkoren för färdtjänst. Utskottet ser vidare med tillfredsställelse att socialstyrelsen skall granska statsbidragssystemet med utgångspunkt just i de stora skillnader som råder mellan kommunerna såväl beträffande taxor som beträffande bl.a. utbyggnad och tillgänglighet. Utskottet förutsätter att regeringen snarast tar initiativ till de förändringar av bidragssystemet som socialstyrelsens granskning kan föranleda.” Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som vi noterar dessa ord från socialutskottet. Det är vår förhoppning att förhållandena snart skall bli bättre. Jag yrkar bifall till utskottets förslag rörande hemtjänsten och färdtjänsten.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 och 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Reservation 2 gäller behovet av mål för arbetet mot tobaksmissbruk. Tobak är ett miljögift som orsakar 7 000 dödsfall per år och ligger bakom en tredjedel av cancersjukdomarna. Därför är det naturligtvis välmotiverat att få ned tobakskonsumtionen. Om man menar allvar med att tobaksbruket skall minska, bör man också kunna enas om ett mätbart mål för minskningen, en tidpunkt för när målet skall vara uppnått, hur arbetet skall bedrivas och vem som skall ha ansvaret för det. Det råder inget tvivel om att ett uppställt mål är en sporre för att skynda på det angelägna arbetet. När det gäller alkoholpolitiken har vi redan enats om ett mål. Nu är det hög tid att regeringen får ge socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta konkreta hälsopolitiska mål också för tobaksbruket. Därför yrkar jag igen bifall till reservation 2. Reservation 3 handlar om rökfri barnomsorg och skola. Barn kan inte försvara sig mot miljögifter. De väljer inte själva sin miljö utan är helt beroende av vuxnas omsorg och omtanke. De är dessutom avsevärt mer känsliga för de gifter som vuxnas tobaksbruk utsätter dem för än vad vuxna själva är. Sedan vi vid förra riksmötet behandlade de här frågorna har rapporter om att barn blir sjuka av vuxnas rökning duggat precis lika tätt som tidigare. Vi har igen fått veta att det är dubbelt så vanligt att barn som utsätts för rök får lunginflammation och andra luftvägsinfektioner. Det finns drygt 30 forskningsrapporter om det i dag. Det är också en klart ökad risk för allergier för barn som utsätts för tobaksrök. Sedan sist har vi fått veta att barn som blivit utsatta för rökning under graviditeten löper en ökad risk för att utveckla allergier. Rökning är cancerframkallande hos barn precis som hos vuxna, och det är t.ex. dubbelt så vanligt att barn som blir utsatta för tobaksrök under graviditeten sedan får blodcancer under de första levnadsåren. De får även andra cancersorter i ökad utsträckning. Vi har dessutom allt detta med den sämre tillväxten och den senare utvecklingen hos barn som är passiva rökare. Detta vet vi alltför väl sedan tidigare. På ett område har ingen förändring noterats genom åren. Barn lär sig fortfarande saker genom att se på andra. Barn gör som bekant som man gör och inte som man säger. Det är därför ingen överraskning att rökning hos omgivningen är den främsta faktorn när det gäller att få unga människor att börja röka. Då skall vi bespara dem det dåliga föredömet, som de i dag blir utsatta för inom både barnomsorg och skola. Det måste vara fullkomligt självklart att barn inom barnomsorgen skall slippa detta miljögift även när de är placerade i familjedaghem. Därför yrkar jag återigen bifall till reservation 3.

Herr talman! Betänkandet handlar om hur man med olika slag av informationsinsatser söker förebygga ohälsa. Det är inget tvivel om att det läggs ned ett stort arbete på det här området, men när det gäller pengar handlar det ändå om förhållandevis små belopp i jämförelse med kostnaderna för sjukvården. Att tobaksbruket är ett av vår tids största hälsoproblem kom tobakskommittén fram till redan 1981, när den lade fram sitt betänkande. Medvetenheten om detta har också kommit till uttryck i de flesta motioner som nu har behandlats. Det är inte någon överdrift att påstå att det numera råder en stor samstämmighet om tobakens skadeverkningar och om att det är angeläget att stora ansträngningar görs för att minska bruket och för att komma till rätta med de problem som finns. Denna samstämmighet har också satt sina påtagliga positiva spår. Under de senaste 15 åren har rökningen minskat i de flesta grupper. Det mest glädjande är att den minskat bland skolungdomarna och att vi får allt färre rökdebutanter. Det som har hänt är ett uppmuntrande exempel på att det faktiskt går att påverka folks vanor — och ovanor — med en intensiv upplysningskampanj. Det är därför viktigt att man går vidare på den vägen på flera fronter. Utskottet säger att fortsatta ansträngningar måste göras för att påverka rökvanorna i positiv riktning, att vi måste uppnå en rökfri barnomsorg och skola och, inte minst, att ingen mot sin vilja skall behöva utsättas för tobaksrökning. Vad som görs och som kan göras i sammanhanget beskrivs ganska ingående i betänkandet. Jag tycker att det förtjänar att påpekas att det knappast råder någon oenighet i sak mellan majoriteten och reservanterna. På en punkt har vi från centern avgivit en reservation. Det gäller frågan om bidrag till den hälsoupplysning som hushållningssällskapens hemkonsulenter svarar för. Frågan har tagits upp i en motion av Stina Gustavsson och Kersti Johansson. Fram till den 1 januari 1985 fanns det i länen statliga hemkonsulenter, som bedrev en intensiv kursverksamhet i kostkunskap, näringslära m.m. Viktiga målgrupper var vidareförmedlare inom olika områden där dessa kunskaper är viktiga: skolor, barnomsorg, äldreomsorg osv. Det var synnerligen olyckligt att riksdagen fattade beslut om att avveckla denna verksamhet. Från centern protesterade vi när beslutet fattades, men det lönar sig inte mycket att bråka om detta nu. Emellertid har hushållningssällskapen försökt att i mån av resurser ta upp och fortsätta delar av denna verksamhet. I dag bedriver 22 av landets 25 hushållningssällskap konsumentpolitisk verksamhet genom 26 hemkonsulenter. Till stor del sker detta i form av kurser i praktisk matlagning i kombination med kostoch näringsupplysning. Det som är särskilt glädjande är att kursdeltagarna i allt högre grad är unga personer, som upptäckt att de har otillräckliga kunskaper på det här området. Denna kursverksamhet har också, liksom tidigare den statliga, riktat sig till vidareförmedlare, nämligen till sådana lärare i hemkunskap som saknar hushållslärarkompetens och till flera andra yrkesgrupper inom den kommunala verksamheten. Det råder en mycket stor efterfrågan på de här konsulenternas tjänster. Tyvärr tillåter inte hushållningssällskapens ekonomi att man utökar verksamheten, som det finns behov av, och inte heller har man möjlighet att ge konsulenterna den fortbildning som naturligtvis är önskvärd. I betänkandet kan man läsa hur både socialutskottet och tidigare lagutskottet framhållit att hushållningssällskapens hemkonsulentverksamhet är värdefull, särskilt vad gäller kostrådgivning och på livsmedelsområdet. Emellertid avvisas yrkandet om anslag med hänvisning till att hushållningssällskapen skulle ha möjlighet att få bidrag från annat håll. Det sägs t.ex. att tre landsting lämnar bidrag på flera hundra tusen kronor vardera. Det är en uppgift som är helt missvisande. De anslagen gäller inte hemkonsulenterna utan helt andra verksamheter såsom glesbygdsrådgivning, intensivrådgivning m.m. I några enstaka fall får hemkonsulentverksamheten mycket blygsamma belopp från sina landsting. Det framhålls också att hushållningssällskapen erhåller stöd från konsumentverket i form av ”informationsmaterial till kraftigt subventionerat pris”. Det låter ju förnämligt, men vad det handlar om är ett abonnemang på Råd och Rön, som hushållningssällskapen erhåller till ett pris av 175 kr. per år. Subventionen gäller således någon enstaka hundralapp. Det är alltså detta som under flera år i lagutskottet och nu i socialutskottet använts som skäl för avstyrkande. I socialdepartementets rapport ”Hälsooch sjukvård inför 90-talet” sägs bl.a. att ”ökade kunskaper inom befolkningen om kostvanor som befrämjar en god hälsa är ett medel för kostoch livsmedelspolitiken”. Det pekas vidare på att det inom utbildningsområdet behövs insatser för att hälsofrågor, framför allt kostfrågor, skall ges en framskjuten ställning. Om de här stolta uttalandena inte skall vara enbart tomma ord, måste det någon gång visas en politisk vilja till handling. Chansen finns nu i det här sammanhanget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.